Fru talman! Vid nästan varje riksmöte under senare tid har konstitutionsutskottet behandlat motioner om radio och TV-frågor. Många av de krav som har förts fram i dessa motioner har gått ut på en grundläggande förändring av radio och TV verksamheten i vårt land. Man har velat släppa in ytterligare företag, och man har velat låta verksamheten bli helt eller delvis reklamfinansierad. Någon gång har det också förts fram krav på en etableringsfrihet som liknar den som gäller för tryckta skrifter. Utskottsmajoriteten har regelmässigt avstyrkt sådana motionsyrkanden. Lika regelmässigt har det förekommit reservationer till förmån för yrkandena. Även årets KU-betänkande behandlar sådana motioner och också i år avstyrks de. Vad som emellertid skiljer detta betänkande från tidigare betänkanden är att utskottet -- med undantag för en mycket speciell fråga, som jag skall återkomma till -- denna gång är enigt i sina ställningstaganden. Det som har åstadkommit denna enighet i utskottet är givetvis den senaste utvecklingen på mediepolitikens område. Under många år har det som bekant pågått ett arbete med att få till stånd ett utvidgat grundlagsskydd för andra medier än det tryckta ordet. I beredningsarbetet har deltagit en beredningsgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier. Nyligen tog beredningsarbetet ett stort steg framåt. Sedan överläggningarna i den parlamentariska beredningsgruppen avslutats, remitterade nämligen regeringen ett förslag till en yttrandefrihetslag till lagrådet. En proposition kan förväntas redan i december i år. De yttrandefrihetsrättsliga aspekterna på mediefrågorna kan därmed förväntas bli avgjorda i brett samförstånd. Jag vill särskilt understryka det. Även när det gäller andra aspekter på mediefrågorna är det viktigt -- i likhet med Anders Björck vill jag också understryka det -- med en så bred enighet som möjligt. Det är därför som det i den senaste regeringsförklaringen sägs att den nationella mediepolitiken bör utformas i bredast möjliga samförstånd. Bättre svar på den punkten kan jag inte ge Anders Björck. Som en följd av detta har regeringen också förklarat att den kommer att inbjuda riksdagens partier till en parlamantarisk beredning om den framtida mediepolitiken.

Ett enigt utskott konstaterar att radiolagsutredningen arbetar med dessa frågor och att det arbetet inte bör föregripas. En motion behandlar den gamla frågan om lagstadgad rätt att i efterhand ta del av program som sänts av Sveriges Radio. Utskottet konstaterar att upphovsrättsutredningen har lagt fram ett förslag om detta som nu bereds i regeringskansliet. På denna punkt uttalar utskottet -- också detta i enighet -- att det är angeläget med en snar lösning av frågan men att beredningsarbetet inte bör föregripas av någon åtgärd från riksdagens sida. I full enighet avstyrker utskottet också motionsyrkanden som gäller frekvenser för kommunikationsradio -- också i detta fall med hänvisning till en pågående utredning. Fru talman! Som jag antydde förrut, finns det en fråga där det inte råder fullständig enighet i utskottet. Det gäller en motion som väckts av utskottets vice ordförande Anders Björck. Motionen är -- det vill jag gärna understryka -- inte alldeles lätt att förstå. Björk vänder sig mot något som han kallar Radio Nord-lagen. Enligt Björck står denna i strid med yttrandefrihetens principer och bör därför upphävas. Tittar man på yrkandet i motionen, finner man emellertid att Björck vill att riksdagen skall upphäva en ändringsförfattning till en gammal kunglig kungörelse från 1939. Det intressanta i sammanhanget är att regeringen upphävde denna kungörelse redan 1967. Motionsyrkandet är alltså 23 år efter sin tid. Utskottet kunde naturligtvis ha nöjt sig med att konstatera detta och föreslå att motionen inte borde föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Men det här är ett snällt utskott, och utskottet har då välvilligt tolkat motionen så att den vänder sig mot 1966 års lag om förbud i vissa fall mot rundradiosändning från fartyg utanför Sveriges territorium. Utskottet konstaterar att denna lag grundar sig på en Europarådskonvention från 1965 som ålägger Sverige att såsom lagöverträdelse beivra upprättandet och användandet av rundradiostationer på öppna havet. Att upphäva lagen skulle, Anders Björck, innebära ett brott mot konventionen. Av den anledningen avstyrker utskottet motionen. Utskottets moderata ledamöter har ändå reserverat sig. De yrkar inte bifall till motionen -- naturligt nog -- men vill i stället att regeringen tar initiativ till en annan konvention och att regeringen lägger fram förslag om mildare straff. Jag kan för min del inte finna det motiverat att riva upp 1965 års Europarådskonvention eller att ändra på straffbestämmelserna i lagen. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan om avslag på samtliga motioner.
Fru talman! Låt mig då säga att enigheten i betänkandet beror ju på att vi går och väntar på en utredning som skulle ha tillsatts för länge sedan. Den skulle ha tillsatts omedelbart efter den socialdemokratiska partikongressen i varje fall, dvs. i slutet av september. Nu är vi i mitten av november, och på grund av splittringen inom socialdemokratin har vi ännu inte fått den här beredningen. Jag hoppas emellertid att den skall komma till stånd. Jag tror att det finns icke obetydliga möjligheter till en bred enighet, i synnerhet om man följer de tankegångar som har framförts av bl.a. utrikesminister Bengt Göransson vad gäller reklamens placering. Då tror jag att vi kan få en snabb uppgörelse och också en uppgörelse som håller under ganska lång tid. Sedan till frågan om den s.k. Radio Nord-lagen.

Det är ju precis tvärtom, fru talman. Socialdemokraterna drev igenom den här lagen, man har använt den och satt folk i fängelse, tvärtemot Europarådets rekommendation!

Den frågan måste vi få ett svar på från Kurt Ove Johansson här i dag.

Fru talman! Jag tror att det är väldigt mycket viktigare att vi försöker att klara ut vad egentligen Anders Björck och reservanterna menar. Av hans anförande och av reservationen framgår ju helt klart för dem som kan läsa innantill att t.o.m. Anders Björck insett att han inte längre kan stå kvar vid den ståndpunkt som han har intagit i motionen. Därför har inte heller reservanterna yrkat bifall till motionen. Det kan ju, som jag sade tidigare, inte gärna hävdas att man skall upphäva någonting 1990 som regeringen upphävt redan 1967. Jag noterar med tillfredsställelse att Anders Björck efter 23 år, låt vara kanske som siste man på skansen, har kommit fram till denna insikt. Alla sådana här framgångar gläder naturligtvis en gammal folkbildare, det vill jag gärna understryka. Jag tycker närmast att det är en pinsam uppvisning som Anders Björck presterar här i kammaren. Jag skall i och för sig inte göra pinan längre än növändigt, men jag måste ändå få ställa några frågor till Anders Björck på den här punkten. Har Europarådets rådgivande församling hävdat att den här lagen, 1976:78, skulle stå i strid med den internationella överenskommelse som lagen grundar sig på? Vad är det som gör att Anders Björck vill göra det lättare att bryta mot en internationell konvention? Om det nu är någonting som Anders Björck menar står i strid med yttrandefrihetens principer, varför gjorde då inte t.ex. Anders Björcks partivänner någonting mellan 1976 och 1982, när vi hade borgerliga regeringar där moderaterna stundtals ingick? Varför teg Anders Björck under den tiden? Varför kan inte Anders Björck inse och medge att det var en tavla när han väckte motionen? Det hederligaste hade ju varit att säga: Vi tar tillbaka den här motionen och kommer igen nästa år med nya krafttag.
Fru talman! Kurt Ove Johansson försöker blanda bort korten och vill inte svara på frågan om han fortfarande vill ha kvar en lagstiftning som innebär att svenskar kan hamna i fängelse för att de från en båt utanför Sveriges kust sänder radio som svenskar kan avlyssna. Jag frågar Kurt Ove Johansson om han fortfarande är av den uppfattningen att det är rimligt, med tanke på den utveckling som nu pågår och de nya tekniska möjligheterna, att hota människor med fängelse. Om han inte anser det i yttrandefrihetens namn, är det då så enligt Kurt Ove Johansson, och jag förmodar enligt socialdemokraterna, att den här lagstiftningen inte längre skall anses tillämplig? Jag har frågat Kurt Ove Johansson detta, men han vägrade svara på denna fråga i sitt förra inlägg. Är det nu enligt Kurt Ove Johanssons tolkning fritt fram att sända radio och television från fartyg utanför Sveriges kust? Jag har redan citerat vad som rekommenderas på det här området av Europarådet. Det framgår av reservationen. Jag förmodar att Kurt Ove Johansson kan ta del av den direkt.

Fru talman! Jag har en känsla av att Anders Björck verkligen trampar vatten. Den fråga som han ställde besvarade jag faktiskt i mitt inledningsanförande. Jag sade att jag för min del inte kan finna det motiverat att riva upp 1965 års Europakonvention eller att ändra straffbestämmelserna i lagen. Mera klart besked än så kan man väl inte få av en politisk motståndare. De fyra eller fem frågor som jag ställde till Anders Björck har jag däremot inte fått ett enda svar på. Jag hade heller inte väntat mig något svar. Svar på de frågorna skulle nämligen vara förödande för Vi har kunnat konstatera att Anders Björck är mycket trög när det gäller att vilja lära sig något nytt. Vi kan inte gärna stå här i ytterligare 23 år. Det tycks vara ''inkubationstiden'' när det gäller att få Anders Björck att inse de felaktigheter som är begångna. Anders Björcks budskap till världen i motionen var att lagen står i strid med yttrandefrihetens principer och bör upphävas. Av denna stolta paroll, Anders Björck, som t.o.m. gavs viss uppmärksamhet i massmedia, finns inte mycket kvar. Enligt reservationen skall lagen, som enligt Anders Björck står i strid med yttrandefrihetens principer, inte längre upphävas. Man skall i stället bestraffas, fast litet mildare. Det står klart och tydligt i Anders Björcks reservation att han vill ha mildare bestraffning. Han tycker att fängelse är för hårt. Anders Björck har således gått ifrån att det skall upphävas till en situation där bestraffningen skall vara mildare. Såsom en annan kändis, Anders Björck, skulle man kunna utbrista: En sådan seger till och jag är förlorad! Anders Björck tycks således på fullt allvar mena att straffet skall sättas så lågt att det inte är särskilt kännbart att bryta mot en lag som grundas på internationell överenskommelse. Att en Europarådspresident kan uttrycka sig på det sättet tycker jag strider mot allt sunt förnuft.
Fru talman! Vad som strider mot allt sunt förnuft är faktiskt att Sverige har en lagstiftning som innebär att människor kan sättas i fängelse på grund av denna typ av brott, som Kurt Ove Johansson vill kalla för yttrandefrihetsbrott. Nu håller andra länder på att undan för undan avskaffa sina regleringar, förbud och inskränkningar. Det allvarliga är att Kurt Ove Johansson i det läget står kvar på skansen och kräver att människor fortfarande skall kunna sättas i fängelse. Jag noterar, fru talman, att Kurt Ove Johansson faktiskt vill att fängelsestraff och förbud av det här slaget även skall finnas i fortsättningen. Kurt Ove Johansson har inte noterat vad som har hänt. Sedan år 1967, som han åberopade, har vi fått en ny grundlag och ett nytt fri och rättighetskapitel. Han har inte heller noterat vad som har hänt i Europarådet. Det kanske man inte skall begära. Det finns en ny konvention om gränsöverskridande television, som reglerar det som Kurt Ove Johansson tror reglerades på 60-talet. Han tror också att det inte har hänt något sedan dess. Kurt Ove Johansson är mycket dåligt påläst på dessa punkter. Det är faktiskt inte moderata samlingspartiet som har förhindrat en utveckling mot ökad yttrandefrihet i det här landet.

Fru talman! Vem som är bäst påläst kan vi naturligtvis också diskutera länge. Hade Anders Björck varit riktigt påläst hade han naturligtvis inte skrivit en motion om att man skall upphäva något som redan upphävdes år 1967. På sina affischer har moderaterna bl.a. en vit mås som flyger mot en blå himmel. Jag läste i en av våra dagliga tidningar häromdagen att det på moderaternas kongress nyligen utbröt en debatt om huruvida det var måsar eller skräntärnor som dekorerade lokalen. Enligt tidningen rådde det inget tvivel om att det var stortrutar. När man lyssnar på Anders Björck, storvulen som han alltid är, får man intrycket att han fortfarande tror sig vara kvar i moderaternas kongresstal. Återkommen till verkligheten här i riksdagen har han inget kvar från sin ståtliga pamflett i form av motionen om yttrandefrihetens principer. Det han i motionen vill avskaffa, har redan avskaffats. Det som skall göras, som Anders Björck själv sade, är redan gjort. Lagen som skulle bort, skall nu finnas kvar. Mera avklädd än så, Anders Björck, kan man väl nästan aldrig bli i en politisk debatt. Georg Rydeberg -- en av våra duktiga skådespelare -- sade följande om en ung kollega: Han gjorde entré i frack, men när han talat stod han där naken. Jag tycker att det i hög grad gäller Anders Björck i denna fråga.
Fru talman! Det är inte varje dag en ledamot står och recenserar sina inlägg på det pompösa sätt som Kurt Ove Johansson gör. Jag tycker att man skall överlåta till andra att recensera en debatt och inte vara så självbelåten som Kurt Ove Johansson har varit. I denna fråga har vi krävt att få bort lagen mot Radio Nord och Radio Syd. Kurt Ove Johansson vill inte vara med om det. Han tycker att det är bra och rimligt att folk även i fortsättningen kan sättas i fängelse när det gäller yttrandefrihetsfrågor. Jag kan bara konstatera att jag har misslyckats när det gäller att få Kurt Ove Johansson att förstå detta. Eftersom Kurt Ove Johansson började tala om fåglar, är det naturligtvis frestande att dra paralleller. Jag skall också göra det, i synnerhet som det rör sig om en skånsk riksdagsman. I november äter man ju gås. Den parallellen tycker jag är en bra beskrivning på när det gäller det sätt som Kurt Ove Johansson har argumenterat på.

Fru talman! KUs betänkande nr 13 om vissa frioch rättigheter behandlar viktiga frågor av grundlagskaraktär. De återkommer nu till kammaren. De har nämligen förekommit flera gånger tidigare under åren. Vi moderater har återkommit med motioner i dessa frågor, som bl.a. handlar om stärkt minoritetsskydd i författningen, stärkt grundlagsskyddad familjerätt, grundlagsfäst egendoms och äganderätt, begränsningar i beskattningsmakten och en stärkt närings och yrkesfrihet. I samtliga fall har vi rest krav på att möjligheterna att grundlagsskydda skall utredas. I flera av dessa fall står vi också tillsammans med de andra borgerliga partierna bakom de reservationer som föreligger. Vi stöder självfallet samtliga dessa reservationer odelat, men i dag yrkar vi endast bifall till reservationerna nr 2 och 5. Jag skall ta upp några av dessa frågor. Senare kommer Charlotte Cederschiöld att i ett särskilt anförande ta upp den del som handlar om familjerätten. Som jag sade återkommer våra krav från tidigare år. Det är förvånande att se vilken kallsinnighet socialdemokraterna visar våra ändock relativt blygsamma utredningskrav. Det är uppenbart att socialdemokraterna inte kan eller vill se den utveckling som alltmer har stärkt behovet av grundlagsskydd. I dag behöver enskilda människors ställning stärkas. Grundläggande för ett rättssamhälle är en livskraftig demokrati, som är så uppbyggd att medborgarna får goda möjligheter att påverka de beslut som fattas. De lagar som stiftas måste stå i överensstämmelse med grundlagar och Europakonventionens stadgar. Utgångspunkten vid lagstiftning måste vara behovet av att öka den enskildes säkerhet och självbestämmande och inte att stärka det allmännas makt. Den enskildes krav på rättssäkerhet får inte åsidosättas i lagstiftningsarbetet. Vi tycker att så sker. Den socialistiska grundsynen bygger i dag på misstro mot den enskildes rätt och förmåga att kunna klara sina egna angelägenheter och kunna samarbeta med andra. Genom kollektiva lösningar förmenar man den enskilde rätten och möjligheten att utifrån egna önskemål och bedömningar forma sin tillvaro i skilda sammanhang. Detta gäller inom t.ex. Enligt socialdemokratisk modell skall inkomster utjämnas kollektivt. Barn skall vårdas och fostras av det allmänna. Undervisning och sjukvård skall vara det allmännas monopol. Boendet skall gynnas inom den s.k. allmännyttan. Detta synsätt får utan tvekan konsekvenser för medborgarnas rättssäkerhet. De kollektiva lösningarna prioriteras, och de enskildas intresse sätts i andra hand. Valfriheten utplånas faktiskt. Jag vill ta upp ett par av de reservationer som vi har fogat till betänkandet och gå in litet närmare på dem. Det gäller inte minst frågan om rättigheter och skydd för minoriteter. Vi anser att minoriteter i dag har ett alltför svagt skydd i den svenska författningen. Majoriteten har inte alltid rätt. I syfte att skydda minoriteter bör man skapa möjligheter t.ex. till att genomföra folkomröstningar. Minoriteter kan komma till sin rätt genom rådgivande folkomröstningar och, när det gäller grundlagsfrågor, beslutande folkomröstningar. Vi moderater menar, fru talman, att folkomröstningar används i alltför liten utsträckning i vårt land. Det brukar framför allt från socialdemokratiskt håll anföras att folkomröstningar inte är bra, eftersom de fördröjer lagstiftning. Detta är inte ett bärkraftigt skäl för att motsätta sig dem. Finns det skäl att anta att en majoritet av befolkningen inte önskar ha en viss lag, skall självfallet inte proceduren som sådan vara ett argument för att förhindra att denna majoritetens vilja respekteras. För närvarande bestämmer en majoritet om en folkomröstning skall ske. Något minoritetsskydd finns alltså inte, utom beträffande vilande grundlagsförslag. Vi anser att starka skäl talar för att låta en del av riksdagens ledamöter, exempelvis en tredjedel, kunna kräva att en rådgivande folkomröstning anordnas. Det finns flera frågor där rådgivande folkomröstningar skulle kunna vara lämpliga, och vi talar därför starkt för detta förslag. Fru talman! Allvarlig är den stegvisa urholkning av ägande och egendomsrätten som ägt rum i vårt land, framför allt under senare år. Det klassiska exemplet är beskattningen: egendom avhänds enskilda och andra genom skatteuttag. I vår grundlag föreskrivs inte något tak för det samlade skatteuttaget. Skatter upp till 100 % är fullt genomförbara, och i Sverige har som bekant skatteuttag på mer än hela den beskattningsbara inkomsten förekommit. Slutsatsen av detta är naturligtvis, fru talman, att det nuvarande skyddet för äganderätten i det här avseendet är bristfälligt. En riksdagsmajoritet har faktiskt i dag möjlighet att genom vanlig lag besluta om den här typen av begränsningar i enskilt ägande. Vi moderater anser att personlig äganderätt är en viktig förutsättning i ett samhälle vars ekonomiska system är marknadsekonomin. När äganderätten begränsas eller störs, störs också marknadsekonomin. Därför tycker vi att man bör utreda frågan hur äganderätten kan förstärkas i regeringsformen. Detta är ett arbete som vi anser bör påbörjas snart och bedrivas skyndsamt. Är man mer konkret i dessa frågor kan man konstatera att den ständiga ökningen av den offentliga sektorn under senare år naturligtvis också har inneburit en inskränkning i den enskilda äganderätten. Offentligt och enskilt ägande är ju i någon form kommunicerande kärl -- ökar det ena, så minskar det andra. Detta är ett exempel på hur en fortsatt socialisering har ägt rum och på hur socialdemokraterna i det här avseendet inte alls har tagit intryck av den utveckling som sker i världen i övrigt, där man i dag faktiskt lämnar den här politiken och den här inriktningen. Fru talman! Visserligen finns det ett och annat tecken i skyn som visar att utvecklingen till slut hinner i fatt socialdemokraterna. Jag tänker här på en så enkel sak som det kommunala skattestoppet. Man har nu kunnat konstatera att det inte går att beskatta mer och längre. Men det är ju i alla avseenden en omvändelse, om det nu är en sådan, under galgen. Varför måste det alltid vara så för socialdemokraterna? Det finns flera ytterligare skäl att betona vikten av att människors ställning när det gäller ägande och egendomsrätten stärks i grundlag. Slutligen några ord om vårt krav på stärkt näringsoch yrkesfrihet. Vi ser nära nog dagligen hur enskilda näringsidkare kommer i kläm i vårt land. Vi kan läsa i tidningarna om hur företagare tvingas lämna sina företag därför att de kommer i kläm i en helt omöjlig lagstiftning. Vi moderater har principen att friheten för människor att vara verksamma i den näring eller det yrke de önskar är av den allra största betydelse för marknadsekonomin. Friheten att starta och driva ett företag är en omistlig del av samma ekonomi. På samma sätt förhåller det sig med rätten att välja ett visst yrke. Under senare år har vi kunnat se hur det blivit allt svårare för den enskilde att fritt välja och utöva en näring, att fritt driva ett företag eller att ägna sig åt ett yrke. Näringsfriheten har inskränkts på väldigt många olika sätt. Även om det i ett modernt samhälle självfallet krävs en viss auktorisation, om man får uttrycka det så, för olika verksamheter, är det ändå alldeles klart att den enskilda människan har hamnat i bakvatten, för att använda ett populärt uttryck. Fru talman! Vi moderater kommer att fortsätta att driva de här frågorna. Vi har ju sett att det faktiskt lönar sig att driva på i frågor om grundlagsändringar. Det såg vi så sent som för någon vecka sedan i den här kammaren. Vi har faktiskt förhoppningen att vi också när det gäller de nu aktuella frågorna så småningom kommer att kunna få en majoritet för att gå vidare.

Fru talman! Jag skall försöka göra mitt inlägg kort. Detta betänkande är ju egentligen ett slags fortsättning på det betänkande som vi behandlade i förra veckan. Dagens betänkande tar upp krav på utredningar om förändringar i grundlagen. I onsdags bifölls ett återremisskrav. När de frågor som behandlades i förra veckans betänkande skall tas upp i utskottet, är det naturligt att även de nu aktuella frågorna kommer upp. Vi får i konstitutionsutskottet försöka bli ense om vad en ny utredning skall syssla med. Att det skall bli en utredning har vi fått signaler om i ett pressmeddelande från regeringen. Jag hoppas att det blir ett positivt beslut om en utredning. Tre av reservationerna i detta betänkande är gemensamma för centerpartiet, folkpartiet och moderaterna. Stig Bertilsson har talat för dessa reservationer, och det är kanske inte så mycket att tillägga. Jag är medveten om att det inte är så helt enkelt att formulera de föreslagna kraven i grundlagstext. Det krävs naturligtvis vissa reservationer. Det är emellertid angelägna ärenden som tas upp, och för den skull bör man göra ett ordentligt försök. Reservation nr 6 om beskattningsmaktens gränser bygger för centerpartiets del på de allmänna tankegångar som vi brukar framföra i grundlagsfrågor, nämligen att grundlagen skall vara klar och tydlig; man skall veta vad den innehåller. Här råder onekligen förvirring när det gäller just skattebegreppet. Vi talar ibland om avgifter och ibland om skatter, och det är inte alltid lätt att finna distinktionerna. Vi har i våra motioner på detta område under senare år krävt att det skall göras en klar definition av vad som skall betraktas som avgifter. Den som betalar en avgift bör rimligtvis få någon förmån. Skatter däremot är en ren pålaga som vi betalar för att ordna våra gemensamma angelägenheter. Det är också viktigt ur retroaktivitetssynpunkt att vi har en klar distinktion. Skatter får ju enligt grundlagen inte tas ut retroaktivt. Genom denna terminologiska förvirring uppkommer särskilda svårigheter. Jag tycker alltså att de tre reservationerna -- om närings och yrkesfrihet, om beskattningsmaktens gränser och om äganderätten är viktiga grundlagsfrågor. Vi bör därför inte tveka att utreda om vi kan stärka skyddet på dessa områden. Dessutom bör vi alltså se till att grundlagsbestämmelserna blir klara. Jag kan inte underlåta att något kommentera ett par av de reservationer, som moderaterna ensamma står för. Jag förstår inte riktigt reservation nr 2; det finns inget klart budskap i denna. Stig Bertilsson talade här om folkomröstningar. Jag har ungefär samma uppfattning som han utom på en punkt. Jag tycker inte att vi skall ha rådgivande folkomröstningar utan att folkomröstningarna bör vara beslutande. Rådgivande folkomröstningar åstadkommer bara förvirring. Jag har också en bestämd uppfattning om hur folkomröstningarna bör arrangeras. Det bör först fattas ett riksdagsbeslut, varefter en minoritet bör ha möjlighet att föra ut frågan till folkomröstning. Denna skall då vara beslutande. Detta får betydelse inte bara för att folkomröstningar skall kunna anordnas utan också därför att det blir en press på ledamöterna i riksdagen att försöka komma fram till lösningar som kan accepteras av alla. Det är ju så bestämmelserna i grundlagen om folkomröstning hittills har fungerat. Denna fråga behandlade vi emellertid förra onsdagen, och jag kan inte finna att det i reservation 2 talas särskilt om folkomröstningar. Reservation 3 tar upp frågan om familjerätt. Jag brukar yttra mig i denna fråga, eftersom jag är litet ängslig inför tanken på en grundlagsfäst familjerätt. Jag står i alla möjliga diskussioner på barnens sida. Om det är någonting som skulle vara angeläget att grundlagsfästa så är det barnens rätt. Vi vet att många barn far väldigt illa. Att på detta sätt ytterligare öka föräldraauktoriteten och på något sätt göra denna absolut vänder jag mig mot. Vi har haft uppmärksammade internationella konferenser om barnens situation i världen. Detta tycker jag är en angelägen fråga att ta upp och försöka hitta formuleringar för en grundlagstext. I varje fall anser jag den frågan vara mycket angelägnare än att föra in familjerätten i grundlagen, hur en sådan nu skulle formuleras. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservation nr 5.
Fru talman! Bara en mycket kort kommentar med anledning av Bertil Fiskesjös uttalande om folkomröstningar. Traditionen i vårt land är sådan att jag tror att om man börjar med rådgivande folkomröstningar i något större utsträckning än hittills har man nått en viss framgång. Kommer det däremot ett förslag om att folkomröstningarna över lag skall vara beslutande, lär vi inte komma i närheten av en reform.

Fru talman! Jag måste erkänna att jag funderat mycket på detta. De erfarenheter vi har fått av rådgivande folkomröstningar är sannerligen inte enbart positiva. Särskilt bedrövligt är det när man efter en folkomröstning håller på och disputerar vilket omröstningsresultatet egentligen blev. Fortfarande råder det ju oenighet i denna kammare om tolkningen av resultatet av folkomröstningen om kärnkraften. Så anser jag inte att det bör vara. Därför borde vi seriöst pröva den ordning som man har i Danmark. Folketinget fattar där först ett beslut, och sedan kan frågan föras ut till folkomröstning. Svaret blir då ett ja eller nej, och då vet alla vilket som blivit resultatet av omröstningen. Det är den modell som jag förordar.
Fru talman! Man får vara glad över att folkomröstningen om kärnkraften inte var beslutande, eftersom man inte lyckats utröna ens vad de olika alternativen innebär.
Fru talman! Detta är just en konsekvens av att omröstningsinstitutet är sådant som det är. Här finns nämligen ytterligare ett moment som är av intresse, om man skulle följa min modell. Då tvingas de politiska partierna att ta ställning. Man skulle inte kunna gå ut med diffusa förslag, utan först måste partierna visa färg här i riksdagen. När man gjort det, kan frågan föras ut till folkomröstning. Medborgarna vet då vad riksdagen har beslutat och var de olika partierna står. Vi får då ett resultat, om vars tolkning vi inte behöver tvista.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 1 till detta betänkande. Jag undrar vart folkpartiet tog vägen i denna debatt. Ylva Annerstedt har väckt en motion om strejkrätten, som jag tycker är väldigt viktig. Vi har fått den litet ovanliga kombinationen i utskottet att Ylva Annerstedt och jag har reserverat oss i fråga om den fackliga strejkrätten. Jag tycker att detta betänkande visar på en del intressanta skillnader i hur de olika partierna ser på frågan om fri och rättigheter. För oss i vänsterpartiet är rätten att strejka, rätten att vägra sälja sin arbetskraft, en grundläggande rättighet. Regeringens förslag förra vintern om strejkförbud visar att det är angeläget att vi i grundlagen får ett starkare skydd för strejkrätten. Det är mycket intressant att just Ylva Annerstedt och jag tycks vara ensamma i utskottet om den åsikten. Den andra liberalen i utskottet, miljöpartiet och socialdemokraterna var inte intresserade av den här frågan. Socialdemokraterna tycks vara helt obekymrade om dessa starka attacker mot den fria strejkrätten. Jag vill gärna, fru talman, passa på att uttrycka min respekt för Ylva Annerstedt som i god liberal anda vill stärka skyddet för denna grundläggande rättighet. Sedan har vi en del andra reservationer i betänkandet. ''Sällskapet ägarfrämjandet'' i form av de tre borgerliga partierna har reserverat sig på en rad punkter för att stärka äganderätten. Vi fick alldeles nyss höra av Stig Bertilsson att skatt är nästan att betrakta som stöld. Jag tror att det var Marx som en gång sade att egendom är stöld, men jag är inte säker på det. Nu får vi höra att skatt är detsamma som stöld. Då kan man undra hur det här grundlagsskyddet för äganderätten skall se ut. Man riktigt känner dessa reservationer hur bondens sista ko är hotad. Löntagarfonderna har, av de borgerliga partierna, tidigare beskrivits som ett hot mot äganderätten, medan Wallenbergfonderna skulle var en garant för samma äganderätt och samma demokratiska rättighet. Fru talman! Jag anser inte att äganderätten är någon absolut och självklar rättighet. Det finns redan en rad inskränkningar, och det är nödvändigt i ett demokratiskt och civiliserat samhälle. Hur bred äganderätten skall vara är en politisk stridsfråga och inte en grundlagsfråga. Man kan även notera att Dagens Nyheters ledarsida, som väl är det främsta uttrycket för liberalismen i svensk politik, delar den här uppfattningen. Detta går inte att reglera på det sätt som de borgerliga vill. De borgerliga partiernas linje innebär att riksdagens möjligheter att göra vissa inskränkningar i äganderätten, att fatta vissa skattebeslut osv. skulle nästan försvinna. Det finns redan ett skydd för äganderätten i våra lagar och i vår grundlag, och jag tycker att det skyddet räcker. Fru talman! Sedan har vi, tillsammans med miljöpartiet, reserverat oss för en motion som miljöpartiet har väckt. Jag tror att det är Hans Leghammar själv som har väckt motionen som vi är överens om, nämligen att man skall grundlagsfästa allemansrätten. Jag har den uppfattningen att vi inte skall föra in alla möjliga frågor i grundlagen. Det har bl.a. diskuterats grundlagsskydd för älvar och många andra frågor. Jag tror inte att vi skall proppa grundlagen full med sådana detaljföreskrifter, men allemansrätten är en mycket grundläggande rättighet i vårt land. Jag är orolig för att ett kommande EG-medlemskap skall urholka denna urgamla rätt. Därför tycker jag att det är lämpligt att grundlagsfästa allemansrätten, och därför vill jag gärna yrka bifall till reservation nr 4.
Fru talman! Jag kan inte underlåta att göra två korta kommentarer. I en tid när det över hela världen sveper en rörelse för ökat enskilt ägande, när man inte minst i den del av världen där Bo Hammar har sina förebilder lagstiftar om ett ökat enskilt ägande, då talar socialdemokraterna i Sverige i termer som att ägande är stöld eller näst intill. Det är i alla fall en profet som har uttalat det, konstaterade vi tidigare. Det är alldeles uppenbart att det är samma ull i de nya vänsterkläderna.
Fru talman! Bo Hammar hamnar väl i precis samma svårigheter som vi som står bakom trepartireservationerna möjligen kan hamna i. Det är inte så enkelt som det kan se ut på papperet. Jag sade redan i mitt inlägg att det naturligtvis krävs noggranna överväganden. Det måste finnas inbyggda reservationer. Det gäller så snart man tar in materiella krav i grundlagen över huvud taget. De här förslagen om allemansrätten i grundlagen och om strejkförbud är precis lika svåra. Det är inte enklare att komma med sådana bestämmelser i grundlagen som skall kunna tillämpas oreserverat, än vad det är på de andra punkterna. Jag föreställer mig att även Bo Hammar inser att det kan finnas situationer där landets välfärd kräver att riksdagen kan fatta ett beslut. Det har vi ju gjort. En av mina första upplevelser här i riksdagen var att vi bröt strejken 1971 genom ett beslut i riksdagen. Partierna gjorde detta under stor enighet. Man får vara försiktig med absoluta krav över huvud taget.

Fru talman! Jag är helt överens med Bertil Fiskesjö. Det är naturligtvis inte så lätt att grundlagsreglera allting, och jag konstaterar att Bertil Fiskesjö inser det vad gäller äganderätten. När det gäller frågan om rätten att strejka är det klart att inga rättigheter kan vara absoluta. Det kan finnas lägen då man har anledning att ta till lagstiftning. Det som hände i vintras, när regeringen gick ut och sade att nu har vi litet svårigheter i landet, nu skall vi genomföra ett flerårigt strejkförbud, ger anledning att titta på frågan om inte strejkrätten måste få ett ökat skydd i grundlagen. Stig Bertilsson, jag har inte talat om, och jag tror inte socialdemokraterna heller anser, att ägande skulle vara stöld. Det finns ganska vittgående regleringar som skyddar äganderätten i det här landet. Ni vill ju åstadkomma en grundlagsreglering som kommer att göra det mycket svårt att, också när det är mycket angeläget, beskära äganderättens villkor. Stig Bertilsson var snudd på att säga att det var stöld att ta ut skatter, att det nästan är en kränkning av äganderätten. Där är vi inte överens.

Fru talman! Jag skall främst prata för reservation 4, som handlar om allemansrätten och behovet av grundlagsskydd för denna. Bo Hammar nämnde att det var en motion av mig. Det är det faktiskt inte, Bo Hammar, utan det är en socialdemokratisk motion. Jan Fransson har skrivit den här motionen. Däremot har jag varit ganska engagerad och funderat på hur det går med den svenska allemansrätten i integrationsarbetet och vid ett eventuellt medlemskap i EG. Bo Hammar och jag hade en litet djupare diskussion om detta vid ett kaffebord, när vi var ute och reste med utskottet till EG och EGs institutioner. Har jag tidigare befarat att allemansrätten inte är så skyddad som den borde vara enligt mitt förmenande, så stärktes den oron när jag såg hur domstolen i Bryssel arbetade. Jag hade för avsikt att under allmänna motionstiden skriva en motion med en längre formulering, men det blev inte tid till det. Det är många motioner som skall skrivas om man är utskottsansvarig på olika områden. Det var därför till min glädje som jag såg att det fanns en socialdemokratisk motion i samma ämne. Jag yrkar med glädje bifall till den socialdemokratiska motionen om grundlagsskydd för allemansrätten, och jag hoppas att vi kan få en debatt om detta eftersom socialdemokraterna inte har stött den i utskottet. Det skulle vara intressant att få en litet seriösare debatt om stejkrätten. Jag delar i stor utsträckning Bo Hammars åsikter om behovet av ett starkt skydd för strejkrätten. Vinterns händelser visade att det redan i dag finns ett ganska starkt skydd för strejkrätten. Det lades fram ett förslag om en inskränkning av strejkrätten, men det lyckades aldrig genomdrivas. Det visar att vi har ett ganska starkt skydd. De debatter som fördes kring frågan om strejkrätten var ganska inflammerade. Jag håller med om att skyddet måste vara mycket starkt. Jag vet inte om Bo Hammar läste Anna Cristensen debattartikel i DN någon månad efter dessa inflammerade turer. Hon pekade där på hur strejkrätten egentligen har utvecklats från den tid då det handlade om den svages rätt att säga ifrån, den svages möjlighet att verkligen påverka arbetsmarknaden. Hon menade -- och hon hade enligt min uppfattning ganska stor fog för det -- att det inte riktigt är på det sättet i dag. Jag läser ibland KPML-tidningen för att få en litet bredare syn på alla politiska vinklingar som finns i landet. Tidningen redovisar väldigt ofta vilda strejker, småstrejker, osv. som förekommer varje vecka. Mycket få av dessa strejker får något resultat. Ofta sker dessa små strejker bland ganska svaga grupper. De strejker som verkligen får resultat är strejker bland nyckelgrupper. Dessa nyckelpersoner, flygledare och personer som innehar andra mycket viktiga funktioner i samhället, har i dag med hjälp av strejkvapnet en oerhörd makt. Men den svaga människan inom industrin har inte någon sådan makt. Det vore därför intressant att diskutera just strejkrättens utveckling. Är strejkrätten till för dessa nyckelgrupper? De här grupperna har enligt min uppfattning i dag ett oerhört starkt skydd. Däremot skulle det vara intressant att se på frågan om strejkskyddet för andra grupper. Det är av den anledningen som vi har litet svårt att stödja reservationen. Allmänt sett menar jag att strejkrätten är ganska väl skyddad i dag. Men ibland blir det litet groteskt när man ser hur nyckelgrupper kan driva sina frågor gentemot andra.
Fru talman! Jag vill ingalunda romantisera strejken som något slags vapen i den politiska kampen. Jag tycker, precis som Hans Leghammar, att man mycket väl kan diskutera olika aspekter på strejkfrågan. Men jag tror att det vore mycket farligt att inskränka strejkrätten och säga att den gäller vissa grupper men inte andra. Då tror jag att vi snart skulle befinna oss i ett skymningsland och i ett mycket farligt läge, där strejkrätten skulle vara helt urholkad. Det är, som Hans Leghammar säger, riktigt att vi i vintras avvisade detta. Jag befarar att det delvis var av taktiska skäl som en del borgerliga partier gick emot regeringens förslag i det avseendet. Jag undrar hur det skulle gå med strejkrätten om vi fick en borgerlig majoritet och väldigt många fler moderater i de här bänkarna. Jag kan mycket väl tänka mig att en riksdagsmajoritet då allvarligt skulle kunna inskränka den grundläggande fri och rättighet som strejkrätten ändå är. Därför menar jag att det finns anledning att på ett mera klart sätt skydda strejkrätten i grundlagen.

Fru talman! Jag skall fatta mig ganska kort och försöka att bygga mitt anförande på ett principiellt ställningstagande. Detta är något jag faktiskt har jobbat för väldigt ofta ända sedan vi började diskutera dessa fri och rättigheter. Jag arbetade med dessa frågor när jag satt med i fri och rättighetsutredningen och diskuterade fri och rättighetskapitlet i regeringsformen. Jag menar att man trots allt måste hålla fast vid att Sverige har ett parlamentariskt representativt statsskick och att vår författning bygger på den s.k. folksuveränitetsprincipen. Det innebär att ärenden som regel skall avgöras genom majoritetsbeslut. Vi har i Sverige en tradition med en fri opinionsbildning. Debatten får alltså föras kring de politiska frågorna och så småningom leda fram till beslut. Jag känner mig litet besviken över att så många här vill påkalla grundlagsregleringar och därigenom inskränka demokratins verkningskrets och de diskussioner vi för kring dessa frågor. Stig Bertilsson menade att man skall undanta skattedebatter och debatter om äganderätt från detta och att man på olika sätt skall införa restriktioner. Detta är en kampanj som i dag förs från Arbetsgivareföreningen och från näringslivets organisationer. Jag tycker emellertid att debatten sett från moderaternas synpunkt är litet defaitistisk. Tror ni inte på era argument i den allmänna debatten, eftersom ni inte kan föra debatten utifrån de utgångspunkterna? Tror ni inte att ni kan vinna majoritet för era ståndpunkter här i riksdagen, eftersom ni måste se till att det finns ett skydd för minoriteter? Huvudprincipen i Sverige är folksuveränitetsprincipen. Jag kan ställa samma fråga till Bo Hammar: Tror inte Bo Hammar på att han kan upprätthålla principerna när det gäller de fackliga stridsåtgärderna genom att delta i den allmänna debatten, genom att i den fria debatten verka för detta? Varför påkalla ytterligare grundlagsreglering, när det är så svårt att nå fram till förbättringar den vägen? Sedan jag har sagt detta vill jag gärna säga att vi, genom de bestämmelser som finns i regeringsformens rättighetskapitel, i viss mån har restriktioner för beslutsfattarna. De rättigheterna har ju fått ett särskilt skydd i 2 kap. i regeringsformen. Beslut om dessa rättigheter har fattats -- och detta är nödvändigt -- i bred politisk enighet. Vi skall ha en grundlagsreglering i de frågor där vi har en gemensam värdering. Vi skall ha en grundlagsreglering mot tortyr och i en rad frågor där det är viktigt att markera att vi inte kan godta att rättigheter kränks. Jag menar att konstitutionsutskottet aktivt har medverkat till två utredningar med deltagande av samtliga partier -- fri och rättighetsutredningen och rättsskyddsutredningen -- som efter ingående överväganden har förberett de bestämmelser och det reformverk vi har i dag. Även reglerna om minoriteters möjligheter att i riksdagen förhindra eller uppskjuta beslut, som togs upp av Stig Bertilsson, har utformats i strävan efter att uppnå consensusbeslut. Man kan här erinra Stig Bertilsson om att förre högerledaren, statsvetaren Gunnar Heckscher, på ett förtjänstfullt sätt, genom att vara ordförande i en av dessa utredningar, medverkade till sådana lösningar i enighet. Detta gäller även de nuvarande bestämmelserna om egendomsskyddet som finns i regeringsformen. Beträffande fackliga stridsåtgärder, familjerätt och närings och yrkesfrihet ter sig för mig förslagen om grundlagsreglering resp. införandet av ett starkare skydd i grundlagen svåra att tillfredsställa.

På de här principiella grunderna yrkar jag bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.
Fru talman! Utskottets ordförande Olle Svensson anklagar oss moderater för att vilja införa fler restriktioner. Det vill vi naturligtvis med våra krav om grundlagsskydd. Men därefter försvarar Olle Svensson de restriktioner som finns i dag. Det blir ingen enhetlig linje i det resonemanget. Fru talman! Vi moderater är naturligtvis alldeles på det klara med att detta är utomordentligt svåra frågor. Det är därför som vi i samtliga fall uttrycker oss så försiktigt att vi talar om utredningskrav. Vi är inte mer långtgående i våra krav än att vi tror att man i utredningar kan komma fram till förbättringar. När det gäller skatterna och ägandet har det i dag faktiskt gått så långt att det här fordras en ändring. Tidigare i debatten har det talats om den enskilda människans situation. Jag skall ta ytterligare ett litet exempel. Att år 1990 och 1991 talar om århundradets skattereform, när man enbart åstadkommer något som kan kallas en skatteomläggning, visar hur långt man gått i sina intentioner att beskatta det svenska folket. Man sänker över huvud taget inte skatten.

Fru talman! Man kan naturligtvis driva det principiella resonemang som Olle Svensson här förde. Det är så att säga den engelska modellen om man drar ut konsekvenserna, dvs. parlamentet är suveränt. Det finns ingen konkurrent gentemot parlamentet. I det engelska parlamentet kan man besluta vad som helst. Men vi har i Sverige valt den modellen att det skall finnas en grundlag i vårt land. Sedan blir då nästa steg i diskussionen: Vad skall den innehålla? Jag var med en gång i tiden när vi arbetade fram den nya grundlagen, och jag har också deltagit i senare utredningar. Jag kan gärna avslöja att jag från början ansåg att grundlagen skulle vara en rejäl regelbok för riksdag och regering, för val och liknande ting. Den skall på ett otvetydigt sätt reglera den formella sidan av hur ett demokratiskt styrelseskick skall se ut. Jag var motståndare till de allmänna målsättningsparagrafer som sedan fördes in i grundlagen, eftersom jag trodde mig kunna ana att dessa skulle bereda svårigheter. Ju mer luddigheter det finns i grundlagen, desto större risk är det att kraven på författningsdomstol och liknande vinner gehör, dvs. vi får jurister som borta från allt politiskt ansvar sitter och beslutar vad grundlagen egentligen innehåller. Så vill inte jag ha det. Men det har sedan ändå visat sig att vi undan för undan har kunnat enas om att det i vissa frågor bör finnas materiella bestämmelser i grundlagen som för fram sådana saker som man anser vara särskilt skyddsvärda. Detta har vi gjort, som Olle Svensson kom in på, i en lång rad fall. För min personliga del har jag inte varit opåverkbar i den debatt som har förts. Det har varit omfattande diskussioner om att även en demokrati kan bli förtryckande. Det är inte säkert att det alltid blir de bästa besluten, eller de som är bäst för det stora flertalet, om man ger fritt fram för majoriteten. Jag uppfattar därför restriktioner som en uppmaning till dem som har majoritet att eftersträva så bred enighet som möjligt i frågor som uppfattas som mycket angelägna för medborgarna.

Fru talman! Jag är överens med Olle Svensson om att kampen för de fackliga fri och rättigheterna naturligtvis främst är en politisk kamp och att vad som står i grundlagen inte innebär någon garanti. Man kan inte föra in allting i grundlagen. Men jag anser att rätten att strejka är en grundläggande frioch rättighet. Om ett antal människor på en arbetsplats har sådana förhållanden att de helt enkelt inte vill fortsätta sälja sin arbetskraft till arbetsgivaren och går samman och säger: Nu slutar vi arbeta, är detta en rättighet de har som ingen skall kunna ta ifrån dem. Jag är mycket orolig över den pågående mycket starka kampanjen mot fackföreningsrörelsen. Vi såg den problematiken i vintras när t.o.m. den socialdemokratiska regeringen var inne och tafsade på strejkrätten. Jag är mycket orolig för vad som skulle kunna inträffa om det blir en borgerlig majoritet i denna kammare med ett starkt högerinflytande. Jag anser därför att det finns ännu större anledning att på ett bättre sätt skydda denna grundläggande rättighet, strejkrätten, i vår grundlag.
Fru talman! Jag vill först vända mig till Stig Bertilsson höll nämnde han att det kommunala skattetaket var någonting positivt. Beslutet om detta har fattats inom ramen för folksuveränitetsprincipen genom majoritetsbeslut i riksdagen. Den kommunala självstyrelsen regleras i grundlagen, men jag tror inte att man skall införa kommunalt skattestopp som någon grundlagsprincip. Den frågan passar inte riktigt in i den här debatten. Stig Bertilsson förde en svepande diskussion om århundradets skattereform. Detta är ett exempel på en kontroversiell fråga där politiska partier har olika meningar, och därför leder detta till en politisk debatt. Behandlingen av en sådan fråga måste ske inom ramen för författningsregler och slutligen leda fram till ett majoritetsbeslut. Men naturligtvis skall det vara en fri opinionsbildning och en fri debatt. Jag anser alltså att det inte finns något som helst argument för kraven på ytterligare grundlagsreglering. Jag anser att Bertil Fiskesjö här förde en ganska nyanserad debatt i dessa frågor. Jag vill bara tillägga följande. Jag har tagit del av och deltagit i debatter med personer som försökt att forma ett alternativ till den nuvarande grundlagen. Jag har inte funnit att de har kunnat formulera skattebegreppet på ett klarare sätt än vad som är fallet i dag. Inte heller har jag lyckats hittat någon formulering när det gäller äganderätten och dess principer och hur den skall skrivas in i grundlagen som gör att jag tycker att man vinner i precision i förhållande till de resultat man nått i det tidigare utredningsarbetet. Sedan vill jag slutligen säga till Bo Hammar att det i 2 kap. 17 § regeringsformen föreskrivs att: ''Förening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidtaga fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal.'' Jag har en känsla av att man inte heller där kan komma så mycket längre. När vi i fri och rättighetsutredningen diskuterade den här frågan, vilket också framgår av betänkandet, svarade LO, TCO och SACO-SR att de anslöt sig till denna formulering och att man inte kunde komma längre. Det skedde nog i förvissningen om att man i den allmänna debatten mycket väl skulle kunna värna dessa frågor. Också jag har en tilltro till detta. Det fördes en mycket livlig diskussion i anslutning till det s.k. stoppaketet, och det visar att vi har en vital medborgaropinion som gärna slår larm om man känner att någon rättighet kränkts.

Fru talman! Såsom författare till en av de motioner som behandlas i detta betänkande -- i reservation 3 -- vill jag framföra några kortfattade synpunkter. När det gäller motion 209 angående behovet av att starkare markera familjen i lagstiftningen finns anledning att ifrågasätta socialdemokraternas skäl att motsätta sig en utredning om familjerätten. Låt vara att socialdemokraterna tycker att det är svårt att införa ett skydd för familjen i författningen. Men varför förvägra en utredning möjligheten att försöka? Om en fråga är svår löser man den inte bättre genom att avstå från att försöka lösa den -- om det inte är så att man inte vill lösa problemet, förstås. Det är nog snarare där skon klämmer, och mindre gäller det nog svårigheterna för utredarna. Värt att notera är att exakt samma diskussion som vi nu här för pågår i Österrike i den stora koalitionen mellan socialdemokraterna och vårt systerparti ÖVP. ÖVP vill skydda familjen och äktenskapet i författningen. Det vill däremot inte socialdemokraterna. Om socialdemokraterna nu anser att det är så svårt att skydda familjerätten kan man ju ta konsulthjälp från Österrike -- där finns det färdiga formuleringar att hämta. Familjen utgör basen i vår samhällsordning. Starka familjeband ger ofta en inre styrka och större möjligheter att klara påfrestningar. Oavsett ålder har faktiskt de flesta behov av sådana familjeband. Familjerna ser ut på olika sätt. Familjestrukturen förändras snabbare i ett samhälle med många skilsmässor, samboförhållanden och omgiften. Då är det viktigt att samhället värnar om familjen som sådan och stöder den. Familjen är barnets första upplevelse av omvärlden, för spädbarnet det mest betydelsefulla. Barnet skall har rätt till sina föräldrar, rätt till tid med sina föräldrar, för att få möjlighet att utveckla starka familjeband. Föräldrar skall ha rätt till så mycket tid med barnen att de kan delta i barnens utveckling, skolarbete och intressen. Stat och samhälle drar nytta av starka familjer och harmoniska individer som fungerar i sin samhällsroll, såväl på dagis som i skolan och på arbetsplatsen. Det ligger i det allmännas intresse att familjen fungerar -- det borde det i alla fall göra. Föräldrarnas ansvar för barnens fostran är en grundläggande rättighet och skyldighet. Föräldrarna måste då också ha det yttersta ansvaret när det gäller uppväxtmiljöer som skola, daghem, fritidshem och annat som tillhör barnens vardag. Behoven är olika i olika familjer. Men den som får ta konsekvenserna, måste också kunna fatta besluten. Arbete med barn i familj skall inte nedvärderas eller negligeras. Det drabbar familjen och dem som är mest beroende av familjen, nämligen barnen. Om samhället är familjeovänligt drabbas barnen. Föräldrarätten finns i internationella rättighetskataloger. Rättigheter kräver kontroll för att få ett reellt innehåll och värde. Denna kontroll behöver påtagligt förbättras i vårt land. När det gäller konstitutionell kontroll är Sverige ur ett västeuropeiskt perspektiv relativt efterblivet. Den svenska rättighetskatalogen bör innehålla de rättigheter en människa skall ha, och till det måste definitivt rätten till sin familj anses höra. Sedan en kommentar till Bertil Fiskesjö, som talade om reservation 3. Det handlar här om just barnens rätt. Här står inte ''föräldrarnas rätt till sina barn'', här står ''familjerätt'', vilket alltså inkluderar barnens rätt till sina föräldrar. Det är det som är den viktiga förändringen. De som har störst behov av familjen är ju just barnen. Det här ligger helt i linje med vårdnads och umgängesförslagen, som nu håller på att växa fram i lagutskottet. Vår utgångspunkt är just barnens bästa. Om centern skulle vara konsekvent i sina synpunker på barnens bästa borde man således tillstyrka reservation 3. En grundlagsfäst familjerätt skulle markera samhällets stöd till familjen och uppskattning av familjens betydelse.
Fru talman! Jag vill inte framstå som den som inte vill skydda familjen. Jag tycker att familjen är en fin institution, och jag tycker att man skall hålla ihop och hjälpas åt med barn, osv. Men verkligheten är dess värre inte upplyftande i många av de här sammanhangen. Vi får acceptera att en tredjedel av äktenskapen helt enkelt spricker. När man här talar om familjen frågar jag: Vilken familj? Vilken familjs rätt är det det gäller? Vad jag har velat betona är bara att vi inte får förskjuta perspektivet så att vi på något sätt privilegierar föräldrarna i förhållande till barnen. Vi vet ju att väldigt många barn far illa. Det viktiga tycker jag är att garantera barnens rätt i samhället, oavsett hur familjesituationen kan utvecklas. Jag tror för min del inte att man genom att föra in någon bestämmelse i grundlagen om familjerätt hjälper till att hålla samman äktenskap som av andra skäl brister.
Fru talman! Jag tog i mitt anförande upp att det givetvis handlar om olika sorters familjer. Det här handlar inte bara om den traditionella familjen. Familjer kan se ut på väldigt många olika sätt, och alla ingår naturligtvis i familjebegreppet. Det är fråga om att vi vill stärka just barnens rätt genom att skriva in formuleringen om familjerätten -- det handlar alltså inte om föräldrarnas rätt utan om barnens rätt. Nu är det inte någon större skillnad, tror jag, mellan vad Bertil Fiskesjö tycker och vad jag syftar till. Jag tror faktiskt att vi har ganska likartade synpunkter när det gäller barnens bästa. Den ideologiska skiljelinjen här går mellan socialdemokratin och borgerligheten; därför skall Bertil Fiskesjö och jag inte diskutera det här. Faktum är att det finns en mängd citat av socialdemokraterna som markerar en helt annan syn. Jag tycker att landets statsminister snudd på tar avstånd från familjen när han säger: Det finns i det här landet stora privata sfärer, men barnen och deras utveckling är för socialdemokraterna så viktiga att vi ser dem som samhällets ansvar. -- Inte ett ord om familjen där!

Fru talman! Det betänkande från utrikesutskottet som handlar om Eritrea är helt enhälligt. Det innehåller inga reservationer och inga särskilda yttranden. Att ett antal företrädare för partierna ändå har satt upp sig på talarlistan under denna punkt tyder, anser jag, på att vi har ett starkt och långvarigt engagemang för den här frågan. Sverige har ju en mycket lång tradition av samarbete med Etiopien. Vi har funnits där i ett hundratal år, till att börja med genom missionärsverksamhet och senare genom biståndsverksamhet. Etiopien är ett av våra programländer, ett av de länder som vi längst givit bistånd. Det här har naturligtvis gjort det extra svårt och konfliktfyllt att se det grymma kriget där utvecklas. I snart 30 år har det pågått. Det har varit det mest utdragna, det blodigaste och grymmaste befrielsekriget i Afrikas historia. Man räknar med uppemot en halv miljon döda och hundratusentals sårade. Därtill kommer att kriget har givit upphov till ett enormt flyktingproblem. Man räknar med att ungefär 50 % av Etiopiens statsutgifter går direkt till kriget. Det sker i ett land som så väl behöver sina resurser för utveckling. Under våren och försommaren förra året såg det för första gången på länge ut som om det skulle kunna hända någonting positivt i den konflikten. Det var när expresident Carter medverkade till att försöka få parterna till förhandlingsbordet. Tyvärr tyder mycket på att de förhandlingarna har gått i stå. Ansträngningarna verkar ha avstannat. Men det är inte alls acceptabelt. Man måste göra stora ansträngningar för att åter få parterna till förhandlingsbordet. Utskottet skriver i sitt betänkande att en varaktig fred bara kan uppnås i förhandlingar. Utskottet anser att de förhandlingar vi vill se kan leda fram till olika former av självbestämmande för Eritrea. Det kan handla om regional autonomi, om federation eller om självstyre. Utskottet konstaterar dock att principen om självbestämmande för Eritrea är politiskt och folkrättsligt välgrundad. En varaktig lösning på konflikten bör bygga på det eritreanska folkets rätt till självbestämmande. Vidare anser utskottet att eritreanerna själva bör få ge sin syn på hur de anser att frågan skall lösas. Enligt utskottet kan detta ske genom en internationellt övervakad folkomröstning. Men parterna måste naturligtvis komma överens om allt detta i förhandlingar. Herr talman! I år är det 100 år sedan Eritrea formellt koloniserades av Italien. Under andra världskriget tog Storbritannien över administrationen av landet. Efter 10 år av brittiskt militärstyre kompromissade äntligen FNs under svår vånda fram till ett beslut om eritreanskt självstyre inom en federation med Etiopien. Det blev tyvärr bara en kort tid av självstyre. Eritrea hade visserligen ett eget parlament, man hade politiska partier och man hade börjat bygga upp fackföreningsrörelser, organisationer m.m. Det fungerade väl, men etiopierna accepterade aldrig detta beslut. Successivt började Etiopien att ta över Eritrea, och 1962 hade Eritrea införlivats med Etiopien som en provins. Sedan ett år innan, Stormaktsintresset har hela tiden under den här konflikten varit betydande. Stormakterna har använt denna konflikt för sina egna intressen, och de har frikostigt försett parterna med vapen, ömsom den ena sidan och ömsom den andra. Det finns ett mycket talande eritreanskt ordspråk som säger: När de stora elefanterna slåss, är det gräset som dör. Detta ordspråk kan mycket väl appliceras på den här konflikten. Sedan ett år tillbaka har emellertid stormakterna en mycket bättre relation med varandra, och detta har också givit resultat vid en mängd olika regionala konflikter. Tyvärr har detta inte i någon högre grad ännu påverkat lösningen av Eritrea-konflikten. Det är kanske precis så som en något bitter eritrean sade när jag för en tid sedan talade med honom, att när de stora elefanterna slåss, är det gräset som dör, men när de stora elefanterna älskar, är det också gräset som dör. Utskottets betänkande tar inte ställning vare sig till de stora elefanternas hat eller kärlek -- däremot handlar det mycket om vad som krävs för att gräset åter skall växa i Eritrea. Det är utskottets mening att Sverige skall verka för att frågan åter förs upp på FNs dagordning, så att detta grymma krig kan få sin lösning vid förhandlingsbordet, till gagn för freden i enlighet med folkrätten och för främjande av mänskliga rättigheter och utveckling i Eritrea. Herr talman! Det är med tillfredsställelse som jag yrkar bifall till hemställan i detta eniga betänkande om Eritreas framtida status.

Herr talman! När vi för nästan ett år sedan här i kammaren behandlade Eritrea-frågan och situationen i Etiopien, hade vi anledning att uttrycka en viss optimism. Den etiopiska regeringen hade på grund av motståndsrörelsens militära framgångar, de eritreanska och tigreanska folkens outtröttliga kamp mot terror och förtryck och längtan efter fred och självbestämmande, sett sig tvingad att gå med på att inleda parallella förhandlingar med EPLF Under ledning av den förre amerikanske presidenten Carter träffades också parterna vid några tillfällen under förra hösten. Men de inledande samtalen avbröts utan att några påtagliga resultat uppnåddes, och det är för närvarande ovisst när några konkreta förhandlingar mellan de olika parterna på nytt kan komma i gång. Afrikas längsta och blodigaste krig fortsätter -- detta grymma krig, som i nästan 30 år har orsakat ett sådant oerhört lidande för civilbefolkningen. Hundratusentals människor har dött på grund av den etiopiska arméns terrorbombningar och repressalieaktioner i ett land där regimen inte tillåter någon opposition. Diktaturen har använt terrorn som ett vapen i krigföringen för att hänsynslöst kunna fullfölja sin politik med bybildningar och folkförflyttningar, och man har använt svälten som ett annat vapen. Detta lidande har kunnat fortgå länge utan att världsopinionen har reagerat med att föra upp frågan högt på den internationella politikens dagordning. Etiopien hotas nu dessutom återigen av en svår hungersnöd på grund av missväxt i de norra delarna av landet. Redan nu svälter enligt uppgift över tre miljoner människor i området. Gerillatrupperna och regeringen har gett varandra skulden för att hjälpen inte nått fram till de behövande. Förstörda hamnar, belägrade städer, ofarbara och osäkra vägar, urskiljningslösa angrepp på plan med nödhjälp och bombangrepp mot livsmedelslager har gjort att kyrkorna och FNs organisationer i Etiopien haft svårt att få fram den mat som redan finns i landet. Det komplicerade politiska och militära läget i landet fördjupar de lidandes nöd alltmer för varje dag. Sverige borde långt tidigare och i internationella fora med kraft ha påtalat brotten mot demokratin och det grova kränkandet av de mänskliga rättigheterna som den etiopiska regeringen gjort sig skyldig till. Etiopien är ju -- som Viola Furubjelke nämnde -- ett av våra äldsta biståndsländer. Sverige får inte genom sitt bistånd hjälpa till att stärka den nuvarande regimens totalitära styre. Tvärtom måste de svenska biståndsinsatserna syfta till att stärka respekten för de mänskliga fri och rättigheterna och genom olika insatser värna om att olika åsikter får komma till tals och att en utveckling sker mot frihet och demokrati. Herr talman! Vi ser därför med glädje och tillfredsställelse att ett enat utskott nu anser att Sverige bör verka för att konflikten i Etiopien förs upp till behandling i FN om fredssamtalen skulle visa sig bli resultatlösa. Ett annat krav, som vi moderater fört fram under flera år, är att en särskild rapportör skall tillsättas med uppgift att granska hur reglerna för de mänskliga rättigheterna följs i Etiopien. Även detta yrkande tillstyrker nu utskottet och anser att Sverige nu bör verka för att en sådan granskning av situationen sker inom ramen för FNs kommission för de mänskliga rättigheterna och att en särskild rapportör bör tillsättas. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Det är med glädje jag går upp i denna debatt, som egentligen inte är någon debatt utan ett uttryck för tillfredsställelse över ett enigt utskottsbetänkande om Eritrea. Kriget mellan Eritrea och Etiopien måste nu bringas till ett slut. Hungerkatastrofer, stora flyktingströmmar och mycket mänskligt lidande är det pris som eritreanerna betalat för sin kamp för självbestämmande och demokrati. När jag var i Eritrea i maj i år fick jag för en kort tid dela eritreanernas vardag i förödelsen. Jag vandrade ut i byar som var övergivna och folktomma under dagarna. Bombkratrar syntes här och var. En bit av en kudde hängde på ett träd, en förvriden säng låg ett stycke därifrån. Döda getter låg utströdda över den torra marken. Några hundra meter utanför den tömda och dödstysta byn låg befolkningen och tryckte i rädsla för nya flygattacker. Barnen tvingades att sitta stilla under träd och i gropar hela den långa stekheta dagen, utan att kunna röra sig, och utan att få mat, eftersom röken från kokelden skulle avslöja deras gömställe. De levde med skräcken för etiopiska bombningar, som särskilt kommit att inriktas mot civilbefolkningen. Vi såg stympade och lemlästade människor, vi såg barn och gamla med fruktansvärda skador av napalmbomber. Den oskyddade civilbefolkningen, även de människor som bor långt ifrån krigsfronten, är alldeles uppenbart ett mål för den etiopiska förstörelsemaskinen. Vi träffade också flyktingar, f.d. välmående bönder som en gång hade bördig mark och många djur. Med ett beklagande visade de oss runt i sin lilla hydda med stampat jordgolv i flyktinglägret. De hade av rädsla för förnyade flygattacker ingen möjlighet att återvända och bruka sin jord. På så vis är de återkommande svältkatastroferna i Eritrea ett direkt resultat av kriget. Alla människor som vi mötte bönföll oss om hjälp. Det är hög tid för Sverige att söka hjälpa till konstruktivt för att uppnå en fredlig lösning av konflikten. Eritreanerna har rätt till ett liv i fred, frihet och demokrati. Folkpartiet känner en mycket stor tillfredsställelse över den nästan historiska vändning i Sveriges syn på konflikten i Eritrea som äger rum i och med utrikesutskottets eniga betänkande. Utskottet slår fast principen om eritreanernas rätt till självbestämmande. Det är en uppfattning med förankring i det FN-beslut från 1950 som reglerade gränsen mellan Eritrea och Etiopien efter kriget, sedan segrarmakterna hade misslyckats med att finna en lösning. Utskottet skriver också om en internationellt övervakad folkomröstning som ett logiskt led i en fredlig konfliktlösning. Det är inte minst viktigt, därför att eritreanerna måste få lägga grunden till en demokratisk samhällsordning. En folkomröstning om Eritreas framtida status kan vara en god början. FN har i Eritrea ett särskilt ansvar att åstadkomma en fredlig lösning på självbestämmandets grund, framför allt mot bakgrund av att organisationen inte alls protesterade då Etiopien i strid mot FN beslutet annekterade Eritrea. Det är bra att Etiopien nu har accepterat FN som observatör i förhandlingarna. Efter alla turer måste förhandlingarna nu komma till stånd. Här måste det internationella samfundet känna ett ansvar. Miljoner människor i området behöver omedelbart mat och bistånd. På ett synnerligen osmakligt sätt har de internationella hjälpsändningarna förvandlats till vapen i konflikten. De etiopiska bombningarna av hamnen i Massawa i syfte att omöjliggöra hjälpsändningar via Eritrea måste därför kraftigt fördömas. Alla parter i konflikten har ett ansvar för att inte ännu fler människoliv skall spillas i onödan. Därför är det viktigt att konstatera att utskottet understryker Sveriges ansvar att verka för fri lejd när det gäller hjälptransporter. Demokrati, fred och frihet borde vara en självklarhet också för Etiopien. De olika krigsfronterna i Etiopien har kraftigt försvagat landets regering. Kanske kan man hoppas på att en förhandlingslösning så småningom också kan leda till en bättre situation för de mänskliga rättigheterna, och till demokrati i hela Etiopien. Det är mot denna bakgrund som jag med glädje yrkar bifall till utskottets eniga hemställan beträffande Eritrea.

Herr talman! Jag kan inte som Maria Leissner åberopa djupa personliga erfarenheter av lidandet i Eritrea. Mitt engagemang i frågan bygger på andrahandsuppgifter och på ''Lesefrüchte'' om situationen. Det är inte svagare för det. Ganska många betänkanden återkommer år efter år. I många fall kan man konstatera att de alltid ser ut på ungefär samma sätt. Detta kan bero på många faktorer, men ofta är väl orsaken att det egentligen inte händer någonting på området. Partiernas ställningstaganden är väl kända och förändras inte. Därmed är majoriteten i frågorna klar och på så sätt blir dessa inte speciellt intressanta. Utrikesutskottet har under många år återkommit med betänkanden om Eritrea. Jämför man årets betänkande med förra årets kan man konstatera, att även om mycket av texten går igen från förra året, innehåller betänkandet en hel del nyheter, nyheter som jag personligen anser vara mycket glädjande. Den viktigaste förändringen är att ett enigt utskott slår fast följande: ''Under alla omständigheter är principen om självbestämmande för Eritrea politiskt och folkrättsligt välgrundad. En varaktig lösning av konflikten bör därför bygga på det eritreanska folkets rätt till självbestämmande.'' Såvitt jag vet är det första gången som detta sägs ut klart och tydligt. Jag tar åt mig en del av äran för att uttalandet har kommit med, samtidigt som jag erkänner att mitt parti har en stor del av skulden till att det har dröjt så länge. En annan sak är att en internationellt övervakad folkomröstning om Eritreas framtida status är ett logiskt led i konfliktlösningen. Även detta tycker jag är bra. Tyvärr kvarstår det en, enligt min mening, omotiverad tilltro till den etiopiska regeringens vilja när det gäller eftergifter och förhandlingslösningar. Erfarenheten visar ganska tydligt att det endast är militära framgångar för befrielsearméerna -- med allt det lidande som detta innebär för civilbefolkningen -- och politiska framgångar för befrielserörelserna som leder till internationella påtryckningar och som på det viset för frågan framåt. Jag vill ta upp två aspekter av detta. Det krävs klara markeringar till stöd för mänskliga rättigheter i Etiopien. Det är i och för sig bra att utskottet konstaterar att frågan om mänskliga rättigheter är intimt förknippad med frågan om demokrati. Men när man har konstaterat att förra årets förväntningar på demokratisering av den etiopiska diktaturen har kommit på skam, förmår tyvärr inte utskottet att dra de logiska konsekvenserna av detta genom att göra en klar och tydlig markering mot diktaturens övergrepp. I stället glider man undan. Man tycks vilja skapa något slags balans i omdömet genom att också oroa sig för uppgifterna om att befrielserörelserna gör sig skyldiga till övergrepp. Jag tycker att detta visar på en viss oförmåga att skilja på orsak och verkan och på huvudsak och bisak. En annan sak som jag vill ta upp i detta sammanhang är det klara konstaterandet att utländsk inblandning i konflikten försvårar och har försvårat lösningen. Två aktörer nämns. Det gäller Sovjetunionen, vars inblandning i konflikten är väl känd och värd att fördömas, även om det nu verkar som om det dåliga inflytandet från tidigare år har trappats ned och kanske är på väg att vändas till någonting positivt. Här satte Viola Furubjelke i sitt anförande frågetecken genom att konstatera att det inte är helt oproblematiskt när elefanter, dvs. stormakter, vänder sitt hat till kärlek och övergår från att slåss till att älska. Israel nämns också, för första gången. Utskottet konstaterar att inblandningen är ett faktum. Jag tycker att det är bra att detta konstaterande görs och att det framhålls att inblandningen är djupt oroande. Problemet är snarast att avgöra omfattningen av Israels engagemang och vilka konsekvenserna blir i ett storpolitiskt sammanhang. Vänsterpartiets uppfattning är klar. Vi anser att såväl Sovjetunionens som Israels inblandning måste fördömas. Sovjetunionen och Israel måste uppmanas att avveckla sitt engagemang i Eritreakonflikten, eftersom detta är en förutsättning för konfliktens fredliga lösning. Jag är väl medveten om att jag med det som jag har sagt har utelämnat flera aspekter som kanske är minst lika viktiga som de som jag har tagit upp, men andra talare har t.ex. nämnt den svenska viljan att ge FN en större roll i fredsprocessen. Vidare har man talat om svälten och problemen med biståndet. För min del vill jag helt kort avsluta med att yrka bifall till hemställan i det eniga betänkandet.

Herr talman! Även miljöpartiet ställer sig bakom Eritreas rätt till självbestämmande. I dag kan man under rubriken Sorgebarnet Etiopien på DNs ledarsida läsa vad Olof Santesson skriver: ''USA verkar litet angeläget som någonsin Sovjet om att det misshandlade och skövlade Eritrea ska frigöra sig.'' Han fortsätter: ''Som framgick - - har för den delen aldrig heller Sverige kraftfullt tagit avstånd från Haile Selassies införlivande av Den etiopiska historiebeskrivningen omhuldar fortfarande myten om ett 3000-årigt etipoiskt välde, omfattande Eritrea. Något sådant rike har aldrig existerat. Före 1900-talet förekom inga stabila statsbildningar i området med undantag av 1885 började landets nuvarande historia. Det var också italienarna som gav området dess namn, Efter andra världskriget beslöt FN 1950 att Eritrea skulle leva i federation med Etiopien och bl.a. Haile Selassie det eritreanska parlamentet att upplösa sig självt i strid mot FN-beslutet. Eritrea blev Etiopiens fjortonde provins. Året innan hade befrielsekampen börjat. Herr talman! Bakom dagens betänkande står ett enigt utskott, vilket understryker vikten av en lösning i konflikten mellan Etiopien och Eritrea. Det mänskliga lidandet har förvärrats under 1990 på grund av de upptrappade krigshandlingarna. Detta måste brytas genom aktivt stöd till förhandlingar mellan den etiopiska regeringen och När elefanterna slåss dör gräset, är ett eritrianskt ordspråk, som Viola Furubjelke och Rolf L Nilson nämnde. Vapenleveranser och annat stöd utifrån, där Sovjet och Israel omnämns, gör att befrielserörelserna kan fortsätta kriget på civilbefolkningens bekostnad. Folket lider av svält, och katastrofen förvärras för var dag som går. Miljontals människor svälter. Bara i Asmara är en halv miljon människor innestängda. Svält som vapen kan inte accepteras, och livsmedelsleveranser och andra hjälpsändningar till de drabbade områdena måste intensifieras. Det nyväckta intresset hos massmedia för dem som flytt från kriget i Etiopien till Sudan, understryker vikten av att få parterna i konflikterna att medge fri lejd för nödhjälpstransporter. Sverige har accepterat en observatörsroll i förhandlingar mellan TPFL och den etiopiska regeringen. Utskottet ser positivt på att ge FN en observatörsroll i EPLF-förhandlingarna och välkomnar den etiopiska regeringens ställningstagande att acceptera detta förslag. Vi anser att FN generellt bör ha en mer framträdande roll i lösningen av konflikten. Principen om självbestämmande för Eritrea är folkrättsligt och politiskt välgrundad, eftersom Eritrea uppfyller kriterierna för självbestämmande enligt FNs definition. Jag skall göra en sammanfattning av Permanent * Det eritreanska folket utgör inte en minoritet inom en stat utan är ett folk, enligt FNs deklarationer. Det eritreanska folkets enhet är i dag bekräftad genom den väpnade kampen. * Den etiopiska regeringen respekterade inte stadgarna i resolution 390. Överträdelserna av resolutionen kulminerade i Etiopiens ensidiga upphävande av federationen, varigenom Eritrea hamnade under utländskt herravälde, foreign domination, enligt FNs definition. FN har i två avseenden skyldighet att ta upp frågan: för att värna om internationell fred och säkerhet samt för att garantera respekten för folkens rätt till självbestämmande. Så långt den juridiska sidan av saken, som ger en entydig bild av Eritreas rätt till självbestämmande. En internationellt övervakad folkomröstning är ett logiskt led i konfliktlösningen. Snarast bör en särskild rapportör inom ramen för FNs kommission för de mänskliga rättigheterna tillsättas för att granska situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i Etiopien. Jag yrkar med glädje bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande UU3.

Herr talman! Det är mycket glädjande att vi i utrikesutskottet nu har nått enighet i vår syn på Centern har länge arbetat för att regeringen skulle engagera sig intensivare för en lösning på konflikten, så att Eritreas folks fri och rättigheter garanteras. Jag vill nu efter allt det som har sagts här bara instämma i vad utskottets ledamöter har sagt före mig och yrka bifall till hemställan i betänkandet UU3.

Herr talman! Det är flera som före mig har noterat att det är ovanligt att det blir debatt här i kammaren om ett betänkande som vi är helt överens om. Det tillhör inte heller vanligheterna att en motionär som har fått sin motion tillstyrkt ger sig in i debatten. Det tillhör för övrigt inte heller vanligheterna att motionsförslag blir tillstyrkta av utskotten. Men så är det ändå i det här betänkandet som gäller Eritrea. Jag tror, precis som Viola Furubjelke, att det här beror på att vi är många som vill markera att det beslut som vi nu skall fatta är ett viktigt beslut och att det innebär ett rejält steg framåt. Det markerar att vi nu fullt ut intar en hållning i konflikten mellan Eritrea och Etiopien som stämmer med den traditionella svenska utrikespolitiken att alla folk skall ha rätt att själva avgöra sin framtid. I 30 år har Eritreas folk kämpat för den rätten, en kamp som har förts med både politiska medel och vapen. Den har delvis varit framgångsrik, men ännu återstår det väldigt mycket innan eritreanerna själva får bestämma i sitt eget land. Den etiopiska militärmakten håller alltjämt huvudstaden Asmara och sprider död, förintelse och skräck genom bombningar av landet i övrigt. Erireas folk tvingas leva med ett krig som betyder mycket lidande och skräck. Och det har under årens lopp tvingat många eritreaner att fly till andra länder. En liten del har kommit hit till Sverige. Men väldigt många lever under vidriga förhållanden i flyktingläger utanför Eritreas gränser. Kriget förhindrar också att man på ett effektivt sätt bygger upp samhället för att klara försörjningen för folket och en ekonomisk och social välfärd. I de områden som är befriade från den etiopiska krigsmakten har eritreanerna gjort stora framsteg. Men självfallet finns det väldigt mycket kvar att göra innan eritreanerna kan sägas ha fått social trygghet och ekonomisk utveckling. Det är därför som det är så viktigt att Eritreas folk nu får ett helhjärtat svenskt stöd i sina strävanden att självt få avgöra sitt lands framtid. Jag vet att många eritreaner sätter stort värde på detta klara ställningstagande, därför att de ser Sverige som en viktig samarbetspartner och kanske även i vissa avseenden som en förebild för byggandet av det nya Det är med odelad glädje som jag yrkar bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande UU3.

Herr talman! Vi har nyss enstämmigt och entusiastiskt vittnat om hur viktigt det är för ett folk att ha självbestämmande. Vi önskar alla Eritreas folk rätten att kunna bestämma över sitt eget öde. I Europa märker vi hur människor kämpar för rätten att vara herrar i eget hus, att bestämma över sina egna öden. Nu går jag över till utrikesutskottets betänkande 4, som handlar om nedrustning.

Jag är övertygad om att denna grundsats är djupt förankrad hos landets befolkning. Jag tror att de många människorna litar på att riksdagen står fast vid det och inte ger upp Sveriges oberoende därför att vi befinner oss i en tillfällig ekonomisk kris, delvis orsakad av att kapitalströmmarna gått ur landet och att riksbanken ansett det nödvändigt att höja räntan. Vi får anledning att återkomma till detta. Herr talman! I detta betänkande behandlas frågor som ofta varit framme för ställningstagande i riksdagen. Jag upprepar därför inte den detaljerade diskussion som vi tidigare fört i ämnet, bara några punkter. Centern anser att det är hög tid att Sverige skärper inställningen vid örlogsbesök i våra hamnar. Enligt svensk lag får kärnvapen inte införas på svenskt territorium. Vi accepterar inte att lagen kränks. Däremot vill vi inte föreskriva, som vänsterpartiet och miljöpartiet, på vilket sätt regeringen skall försäkra sig om att lagen respekteras. Jag yrkar bifall till reservation 9. Centern vidhåller att Sverige bör verka för att FNs internationella atomenergiorgan IAEA befrias från sin skyldighet att sprida kärnteknologi över jorden. Jag yrkar bifall till reservation 13. Som vi påpekar i vårt särskilda yttrande anser centern att Sverige bör engagera sig ivrigare i den konferens som kommer att hållas i New York i januari 1991 i syfte att utvidga det partiella avtalet om kärnvapenprov till totalt provstopp. Vi får tillfälle, herr talman, att återkomma till frågan om vapenexport. Utskottet noterar att regeringen förbereder förslag till ny lagstiftning på grundval av två utredningar. Jag noterar vidare att centerns ledamot lämnat reservation till den offentliga utredningen SOU 1989:102 Utlandssamverkan på krigsmaterielområdet. 1985:43 Med sikte på nedrustning, med uppföljningen Ds 1988:19 En politik för nedrustning och utveckling, får beröm av det välkända World Watch Institute i USA. Institutet kallar rapporterna banbrytande. Sverige är det enda land som svarat konstruktivt på beslutet i FNs generalförsamling 1982 om kartläggning av sina försvarsindustrier. Institutets rapport ''Tillståndet i världen 90'' har tillsänts alla riksdagsledamöter av ABB Fläkt AB, som bidragit till utgivningen. Jag utgår från att Inga Thorssons utredningar kommer att ligga till grund för regeringens proposition om vapenhandel. Herr talman! I utrikesutskottets betänkande 4 ger vi en utförlig beskrivning av de förhandlingar mellan Europas stater som gett så epokgörande resultat. Länder som krigat i århundraden har funnit ett sätt att lösa konflikter som utesluter kriget som metod. Den process som inleddes med Kol och stålunionen efter andra världskriget, och som nu fortsätter i det ekonomiska samarbetet i den gemensamma marknaden, har åstadkommit det resultat för kontinenten på säkerhetsområdet som Norden uppnått för länge sedan. Helsingforsavtalet 1975 fortsätter med de viktiga uppföljningskonferenserna, bl.a. i Stockholm. Försvarsallianser ändras från militär inriktning till gemensam säkerhet, som bygger på öppenhet och förtroende. Europarådets betoning på mänskliga rättigheter som kriterium för medlemskap har varit betydelsefull. Målet är att alla europeiska stater kommer med i ett brett parlamentariskt samråd. Världen har här en modell som visat sig fungera. Kan den användas också i krisen vid Persiska viken, som nu hotar världen? Det behövs ett fredsinitiativ där alla kan vinna, som tillåter alla att rädda ansiktet utan att våldet triumferar. Ett krig i Persiska viken, Gulfen, med Iraks stridsgas, USAs nya laservapen och atombomber vore en världskatastrof. Finns det någon lösning på Kuwaitkrisen där alla kunde vinna något i stället för att alla förlorar allt? Jag anser det. Den norske fredsforskaren Johan Galtung har ett förslag som jag tycker är genialt: Samla alla länder och grupper i Mellanöstern till en konferens, där alla frågor sätts på dagordningen, inte bara Kuwait, Israel och Palestina utan också Libanon, kurderna, vatten och oljefrågan, vapenkontroll, ekonomiskt samarbete osv. FNs embargo mot Irak skulle kvarstå tills Kuwait släppts. Enda villkoret för att börja konferensen skulle vara att inga militära aktioner sker och att alla kvarhållna människor, dvs. gisslan, släpps. Här skulle finnas rikliga tillfällen till förhandlingar så att alla vinner. Liknande förslag har framförts om en arabkonferens, ett toppmöte osv. Men det nya i denna idé är att följa modellen som visat sig så lyckosam i Europa och att alla berörda inbjuds att under FNs vingar ta upp alla problem för att söka bestående fredliga lösningar där alla vinner. Ett lyckat exempel är mer övertygande än många ord. Världen har nu ett sådant exempel att ta efter: Efter andra världskriget bestämde sig folken, som jag sagt, för nära samverkan i stället för avstånd, det som nu kallas EG, den europeiska gemenskapen. Ärkefiender sammanflätade sina nyckelindustrier och började undanröja gränser. Krig är nu ganska otänkbart mellan Europas stater. I Norden har vi sedan lång tid kommit ännu längre i samarbete och förtroende. På 70-talet startade den s.k. Helsingforsprocessen, den europeiska säkerhetskonferensen, kallad ESK. Alla stater är med, alla frågor som någon vill behandla kan sättas upp på dagordningen. Det finns naturligtvis många viktiga orsaker till fredsutvecklingen i Europa. Helt avgörande tror jag att fredsrörelsen har varit, inkl. de amerikanska s.k. medborgardiplomaterna, som vann många ryssars förtroende, och självfallet Gorbatjovs personlighet. Sovjetunionens ekonomiska problem, orsakade av ett omänskligt system och rustningskostnader, är naturligtvis också en viktig orsak till den fantastiska omvälvning som vi nu ser. Men det är i ESK-processen som länderna samtalar med varandra och där de nya lösningarna börjar kännas bra för alla. Låt oss arbeta för en ESK-process i Mellanöstern. I förra veckan var jag i Milano tillsammans med 40 personer från hela världen som vunnit Right Livelihood-priset, det som i massmedia kallas det alternativa nobelpriset. Johan Galtung är en av dem. Vi kom överens om att var och en på sitt håll arbetar för Galtungs fredsidé. Några av pristagarna t.ex. känner forskare i Israel och Sovjet. Själv talar jag med riksdagsmän och svenska diplomater. Sveriges förre USA-ambassadör Wachtmeister är personlig vän med president Bush, de brukar spela tennis tillsammans. Vår FN-ambassadör Jan Eliasson, som medlade mellan Iran och Irak, är en person som alla får förtroende för. Han kunde tala med FNs säkerhetsråds medlemmar inför mötet den 21 november. Det kan vara mycket bråttom.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid tre av de reservationer som vänsterpartiet står bakom. Vi står bakom flera reservationer, vilket inte klart framgår av detta betänkande på grund av manfall ibland i utskottet. Jag skall redogöra för det. Jag vill börja med att tala om reservation 1, som handlar om en internationell definition av neutralitetsbegreppet. Det är viktigt mot bakgrund av den dramatiskt förändrade världsbild som vi faktiskt upplever i dag, inte minst vad som har hänt i Europa. Det vet vi alla om, så det behöver jag inte hålla ett föredrag om. Alla är medvetna om den mycket positiva utveckling som har ägt rum i Europa, vad avspänningen har inneburit samt vilka möjligheter det innebär för nedrustning och nytänkande inom det säkerhetspolitiska området. Det som har genomsyrat den motion som vi har skrivit är ett behov av och krav på nytänkande inom säkerhetspolitiken där man utifrån dagens verklighet och reella hotbilder orienterar om sina styrkor, bort från det militära till förmån för de civila, diplomatiska och nedrustningspolitiska insatserna. Vi menar att diskussioner om neutralitetsbegreppet, Sveriges neutralitetspolitik och neutralitetspolitik över huvud taget, behöver lyftas fram, definieras om och utvecklas. Man hänvisar i betänkandet till Haagkonventionen från början av 1900-talet och menar att där slår folkrätten fast vad neutralitet är. Vi tycker nog att det kan finnas anledning att titta på ett folkrättsligt fördrag som är nästan hundra år gammalt och se om man kanske kan göra om det på något sätt så att det bättre svarar mot de behov som finns i dag. Vi menar då behoven av militär nedrustning, behoven av att söka nya konfliktlösningar av icke militärt slag. Vi menar att neutralitetsbegreppet skulle kunna fungera som en konfliktlösare. Det finns en ganska avancerad diskussion bland internationella fredsforskare och fredsaktivister och politiker om just detta faktum. Hur skall små länder, som det ju ofta rör sig om, kunna garanteras en neutralitet utan att för den skull behöva rusta sig till tänderna och utan att för den skull behöva ta sina pengar till att bygga upp stora rustningsarsenaler för att kunna försvara sin självständighet och sitt oberoende? Det här är en mycket viktig fråga inte bara för de små länderna i Europa utan kanske framför allt för de små länderna i andra världsdelar som vill vara oberoende och alliansfria. I dag finns det en tydlig koppling mellan neutralitet och militärt försvar, och vi menar att den kopplingen är otidsenlig. Vi hade gärna sett att utskottet var litet mer berett att diskutera nytänkande på det här området. I stället slår man fast att den svenska neutralitetspolitiken är vad den alltid varit, att vi definierar den själva och att det inte finns någon anledning att ändra på det. Det menar vi är en väldigt fyrkantig inställning i den tid vi lever i som faktiskt pockar på förändringar. Därför vill jag naturligtvis yrka bifall till den reservation som har nr 1 och alltså talar för att vi skall få en aktiv diskussion om vad neutralitetspolitiken är och vad den kan vara. Vi skall definiera en offensiv och aktiv neutralitetspolitik i nedrustningens tjänst. Vi tycker att det borde vara riksdagens och utrikesutskottets uppgift att göra detta. Det finns också en reservation som har nr 4 och som handlar om säkerhetspolitiska åtgärder med speciell inriktning på norra Europa. Den har samma tema. Den handlar också om att vi tycker att det, med den utveckling som vi ser i Europa i dag, finns en risk -- vi tycker numera att det är ganska uppenbart -- att Sverige som tidigare har varit föregångsland och initiativtagare i nedrustningssammanhang världen över, plötsligt glömmer bort sitt eget närområde, den del av Europa som vi befinner oss i. Man hänvisar i betänkandet till internationella förhandlingsbord och säger att det är där som förhandlingsarbetet och nedrustningsarbetet skall ske. Men vad man inte gör är att fråga sig vad Sverige skulle kunna ta initiativ till. Vad skulle Sverige kunna göra i just den norra delen av Europa, som är vårt närområde? Det är en ganska utbredd uppfattning i dag bland fredsaktiva forskare och andra att Sverige har halkat efter, att vi under förevändning av vad som sker vid förhandlingsborden i Genève och Wien inte gör någonting åt det som omger oss och de eventuella militära hot som omger vårt eget land. Vi har i en motion föreslagit en rad åtgärder som går ut på att Sverige, ensamt eller tillsammans med något annat nordiskt land, skulle kunna ta initiativ till överläggningar och förhandlingar med länderna kring Östersjön. Vi tycker att Sverige mycket väl skulle kunna inleda nedrustningsförhandlingar om begränsningar av manövrar och förhandlingar om att inte ha förhandslagringar osv. i närheten av vårt landområde. Det skulle innebära förhandlingar med både NATO-sidan och Warszawapaktssidan, i den mån den fortfarande existerar. Det skulle innebära ett säkerhetspolitiskt och nedrustningspolitiskt samarbete med länderna kring Östersjön, dvs. Norden. Det skulle också innefatta norra Tyskland, Polen, de baltiska staterna och Leningradregionen. Vi tycker att det här skulle kunna vara ett fruktbart område för att diskutera, inte bara handel, export, import, kulturellt och socialt utbyte, utan också just säkerhetspolitik, och då i termer av nedrustningspolitik. Det vore dags att göra slag i saken och förverkliga kraven på Östersjön som ett fredens hav och Norden och Östersjöområdet som en kärnvapenfri och, på sikt, demilitariserad zon. Vi tycker att just Sverige borde vara det land som tar initiativ till detta. Utskottet har behandlat de här mycket konstruktiva förslagen med kalla handen och säger att Sverige är en del av Europa och att vi måste se Sverige och Norden som en del av Europa vad gäller säkerhetspolitik. Med det ursäktar man avsaknaden av initiativ och handling. Jag måste säga att jag tycker att det är ett mycket märkligt argument. Det skulle innebära att när man startar nedrustningsförhandlingarna i vad vi kan kalla Centraleuropa, borde åtminstone utrikesutskottets majoritet stegra sig och säga: Detta går vi inte med på, vi måste behandla allt som en helhet. Vi kan inte tolerera att man gör nedskärningar i vapenarsenalerna i Centraleuropa, eftersom det kommer att få konsekvenser för oss. Det är nästan så som militärerna i Sverige har resonerat när man säger att avspänning och nedrustning i Centraleuropa innebär ökade krigsrisker och instabilitet för Nordeuropa. Det är litet förvånansvärt, tycker jag, att utrikesutskottets politiska majoritet går på samma linje. Man menar tydligen att det som sker i Centraleuropa visserligen får ske, men att vi inte skall lägga oss i det. Möjligen skall vi reagera med upprustning, vad vet jag. Men vi skall tydligen inte kunna ta några initiativ för vår del av Europa och vår region. Jag delar naturligtvis utskottets uppfattning om att vi är en del av Europa; det är vi ju verkligen. Men det fråntar oss ju inte möjligheten och ansvaret att ta initiativ i den här frågan. Jag menar att Sverige, som det neutrala och alliansfria land det trots allt fortfarande är, har möjligheter att göra insatser på det här området. Det är just det vi har föreslagit. Utskottsmajoriteten har tyvärr inte ställt sig bakom det, men jag yrkar alltså bifall till den reservationen också. Jag skulle också vilja säga några ord om en reservation som vi är många som står bakom, åtminstone i olika former. Det gäller garantierna vid utländska örlogsbesök. Detta är ju inte första året som den här frågan kommer upp. Den har kommit upp alla år som jag varit i riksdagen, även om det inte är så många. Det är ett krav som får ett allt bredare stöd från allt fler berörda länder. Det är mycket märkligt att se med vilken flathet som de borgerliga partierna och framför allt det socialdemokratiska partiet fortfarande bemöter de här mycket rättmätiga kraven. Man har precis samma argumentering som man haft under alla år som jag har hört. Bara det faktum att man inte kan utveckla argumentationen är beklämmande. Men jag tror att det beror just på bristen på argument. Man säger att Sverige skall verka internationellt för detta, och därför skall man inte göra någonting här hemma eftersom det kan störa förhandlingarna. Om det skulle medföra, säger man i betänkandet, att vi inte fick några örlogsbesök alls skulle det inverka menligt på fredsprocessen. Dels är jag inte så säker på det, dels finns det inga faktiska belägg för detta ''om''. Det hänvisas i en del andra motioner till exemplet Nya Zeeland. Jag har frågat förr, men vet fortfarande inte hur det förhåller sig: Är det någon som kan påstå att Nya Zeeland har råkat illa ut för att man där beslutat att inte ta emot kärnvapenbestyckade flottbesök? Jag tror faktiskt inte det. Men det skulle vara intressant att höra från de delar av utskottet som inte vill stödja den här typen av motioner om man kan påvisa att det är så. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att utskottet ställer sig bakom dessa motioner. Jag kan upplysningsvis tala om att det just nu i detta hus pågår en internationell konferens om kärnvapenkrig av misstag. I denna konferens, med brett internationellt deltagande, har den här frågan genom politiska initiativ tagits upp på dagordningen och diskuteras här i dag. Det gäller en av de politiska åtgärder som man kan vidta för att bryta stormakternas kärnvapenoffensiv och marina rustningar. Herr talman! Jag ser att min taletid har gått ut. För protokollet vill jag säga att vänsterpartiet ställer sig bakom reservationerna 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14 och 15. Jag yrkar inte alls bifall till alla dem, utan jag yrkar här bara bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har tolv reservationer till detta betänkande. Jag nöjer mig med att yrka bifall till tre av dem, reservationerna 2, 10 och 15. De handlar i grund och botten om likartade saker. De ställer frågorna: Skall vi bedriva en självständig svensk freds och nedrustningspolitik? Skall vi t.ex. minska eller t.o.m. avveckla vapenexporten, för att inte medverka till att sprida vapen över hela världen? Skall vi tacka nej till ''kärnvapenbestyckade örlogsbesök''? Det är också en fråga som handlar om självständig politik när det gäller nedrustning och fred. Skall vi avveckla kärnkraften, och därmed minska riskerna för kärnvapenspridning? Detta är de frågor som aktualiseras av våra reservationer. Skall vi göra dessa saker? Det var den logiska frågan när utskottsbetänkandet justerades den 18 oktober. Men mellan den 18 oktober och i dag låg den 26 oktober. Då utfärdade regeringen ett pressmeddelande. På några futtiga rader talade man om att man gjorde helt om när det gällde Sveriges relationer till den Europeiska gemenskapen. Det som hade gällt i åratal -- att medlemskap nu icke är aktuellt -- gällde plötsligt inte längre. Nu var i stället medlemskap högaktuellt, t.o.m. så högaktuellt att man utan vidare planerar att köra över grundlagen för att behandla frågan i ilfart. Därför är de relevanta frågorna i detta sammanhang inte längre: Skall vi? Vill vi? Frågorna är i stället: Kan vi? Kommer vi att kunna föra en självständig utrikes-, säkerhets och försvarspolitik? Kommer vi att självständigt kunna bestämma vilken vapenexport vi vill ha -- hur stor, vem vi skall sälja till, om över huvud taget till någon? Kommer vi att självständigt kunna bestämma om vi skall tillåta trafik av vissa örlogsfartyg till våra hamnar? Kommer vi att självständigt kunna bestämma om vi skall ha kärnkraften eller inte ha den? Det är de frågorna som nu blir aktuella. Svaret är, för dem som vill veta vad som gäller, egentligen inte så svårt. Jag kan nu här redovisa ett av de dokument som EG-kommissionen utarbetade inför toppmötet nyligen inom EG. Det är en promemoria som är daterad den 21 oktober 1990 och som har rubriken ''Garantier för enighet och konsekvens i Gemenskapens insats på det internationella planet''. Det heter i denna promemoria bl.a., i översättning till svenska: ''Att garantera enhet och konsekvens i Gemenskapens insats på internationellt plan är en historisk utmaning. Kommissionen ser optimistiskt på Gemenskapens möjlighet att anta utmaningen. I det sammanhanget reser sig tre grundläggande frågor: -- Menar medlemsstaterna att de har väsentliga gemensamma intressen och önskar försvara dem i gemenskap? -- Vilken ambitionsnivå har Gemenskapen och dess medlemsstater, och är de beredda att påta sig samtliga ekonomiska och finansiella konsekvenser av sina beslut? Skall den gemensamma utrikespolitiken också omfatta säkerhetsfrågor, vari försvarsfrågor ju ingår som en väsentlig beståndsdel? Kommissionen svarar jakande på dessa tre frågor.''

Kommissionen betonar också uttryckligen i denna PM att man vill att samma förpliktelser som finns i artikel 6 i Brysseltraktatet 1948 om den s.k. västeuropeiska unionen nu skall skrivas in i EGs nya traktat. De förpliktelserna säger att vid väpnat angrepp på en av medlemsstaterna är de andra medlemsstaterna förpliktade att ge hjälp och bistånd.

Hittills behöver man alltså inte avslöja sådana saker. I artikel 223 sägs också att varje medlemsstat kan vidta åtgärder som den anser vara nödvändiga för att skydda sina grundläggande säkerhetsintressen som har att göra med produktion av och handel med vapen, ammunition och krigsmateriel. Här finns alltså en undantagsparagraf som hittills undantar de grundläggande säkerhetsaspekterna och produktionen av och handeln med krigsmateriel från förpliktelserna inom EG. Enligt Rom nyligen skall denna artikel 223 strykas. Jag vet inte om man behöver uttrycka sig så särskilt mycket klarare. Det har sagts i debatten att EG inte håller på att utveckla sig till en militär union. Det är falskt. Vad som står i EG-kommissionens promemoria är inte ett dugg förvånande för oss som har följt med debatten inom EG. Fransmännen i EG har i alla år sagt: ''L Europe sera stratégique ou ne sera pas'', dvs. EG måste vara militärstrategiskt, annars kan det kvitta. Det är den debatten de hela tiden har drivit. Helmut Schmidt, f.d. förbundskansler, sade det för flera år sedan. Jag har från denna talarstol -- jag vet inte hur många gånger -- citerat alla dessa uttalanden från ledande EG-politiker om att deras målsättning är att EG skall vara en fullfjädrad militärpakt, med gemensamma stridskrafter och gemensam stridsledning. Det är ingen hemlighet för dem som har något så när intresse av fakta i denna debatt. Ändå pratar man som om det inte var aktuellt. Men om vi silar alla konstiga uttalanden som görs, finner vi fortfarande uttalanden här och var som en sorts sista bastion för vad Sverige inte kan ge upp. Det skulle finnas någonting som vi inte kan offra på EG altaret. Utrikespolitiken har vi offrat. Säkerhetspolitiken gäller inte längre. Men beträffande militärpolitiken säger man fortfarande: Om EG blir en militär union, kan vi inte bli medlem. Det sades för några dagar sedan. Kanske hade man när man sade det någon sorts illusion om att detta icke skulle inträffa. Men vad är det för idé att diskutera svensk nedrustningspolitik om vi inte har någon nedrustningspolitik att föra? Jag skulle vilja ha klara besked från de partier som har stått bakom den EG-aktivistiska anslutningspolitiken: Var går er smärtgräns? Finns den kvar? Och kan ni i klartext säga att det, om denna EG-kommissionens promemoria till fullo blir EGs beslut, inte blir aktuellt med svenskt EG-medlemskap? Och kan ni här i klartext och utan omskrivningar säga att Sverige, om § 223 inom EG avskaffas, som det har hänvisats till så många gånger från regeringens sida då vi har frågat om vapenexporten berörs, inte kan medverka som fullvärdig medlem? Kan ni alltså ge dessa besked? Det måste väl ändå finnas någon sorts besked att ge. Ni har backat på alla andra punkter. Vi har i dag i EFTA-delegationen fått klart besked om att Sveriges chefsförhandlare med EG nu begär regeringens tillstånd att ompröva samtliga undantagskrav. Det gäller då hundratals konkreta frågor om socialpolitiken, miljöpolitiken, hälsopolitiken, konsumentskyddet osv. -- områden där Sverige har haft undantagskrav och där det har publicerats långa listor. Men man får inte igenom någonting. Nu begär alltså chefsförhandlarna formellt att regeringen skall ge tillstånd, så att man kan frångå samtliga undantagskrav. Detta meddelande gavs, som sagt, i dag i EFTA delegationen -- här vill jag tala om en skandal i sig. Det som har med nedrustningen att göra ligger utanför de nu pågående EES-förhandlingarna. För att kunna föra en rimlig debatt om nedrustningspolitiken tycker jag alltså att vi kunde få besked här: Kan ni här ge klara besked om huruvida ni, om EG kommissionens PM från ett par veckor tillbaka om en militär union blir EGs beslut, tar avstånd från tanken på att Sverige skall bli fullvärdig medlem i EG?

Herr talman! Först yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 4 och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet. Det är naturligtvis intressant att få ta del av frågan om nedrustningen i dag. Vi har diskuterat den saken tidigare. Men nedrustningen är alltså dagens fråga. En utveckling som inte var tänkbar för bara ett par år sedan har nu börjat att så att säga rulla framåt. Vi kan konstatera att det, även om avtal nu kommer till stånd, som alltså är aviserade, kommer att vara mycket som återstår. Men det är historiskt att det nu är självklart att man har börjat tala med varandra och att man har påbörjat en nedrustning. Det är många frågor som dyker upp när nedrustningen diskuteras. Jag skall börja med att kommentera det som Per Gahrton här har tagit upp. Det är självklart att vårt deltagande, om det nu skall vara en koppling till EG, måste baseras på följande fråga: Vad händer inom ESK? Om det blir en alleuropeisk säkerhet, förlorar ju hela frågan om neutralitet i Europa sin verkliga innebörd för oss. Jag tycker att den ESK-process som har pågått sedan 1975 är något av det mest lovande som vi har att syssla med och ta del av. Vi har också själva varit mycket aktiva i den processen. Birgitta Hambraeus tog upp frågan om huruvida det här kunde appliceras på förhållandena i Persiska viken. Egentligen finns det ett arabiskt förbund. Men om man i arabländerna kunde få till stånd en ESK-process som den vi upplever här, skulle mycket kunna vara annorlunda. Kanske skulle man därigenom få en lösning på den pågående konflikten där nere. Men situationen där är mera akut än det som kan betecknas som en ESK-process i vårt Europa. Vi kan alltså få en alleuropeisk säkerhet, och då skulle situationen vara en helt annan när det gäller neutralitetsfrågan. Sedan är frågan hur man skall koppla detta till EG. Vi skall inte ha en EG-debatt här i dag. Men det är självklart att EG, om det blir fråga om militärallianser inom EG, blir en egen militärallians -- det rör sig alltså om halva Europa. Men då kan vi naturligtvis inte bli fullvärdig medlem i EG. Vi återkommer till den frågan senare, eftersom den nu är föremål för behandling i utrikesutskottet och vi före årets slut kommer att fatta beslut i detta sammanhang. Sedan vill jag ta upp frågan om kärnvapenbestyckade örlogsfartyg. Den diskussionen har ju pågått länge. Vad gäller mitt eget parti vill jag framhålla att den här frågan var uppe på partikongressen. Man sade då: Om det inte blir en internationell överenskommelse, och det är naturligtvis viktigast, får vi fatta ett ensidigt beslut i frågan. Men vi vill ge en chans beträffande ett internationellt avtal. I den process som pågår kommer också frågan upp huruvida det över huvud taget är meningsfullt att ha kärnvapen på ytfartyg. Den frågan har alltså diskuterats under en lång tid. Det är ju mycket farligt att ha kärnvapen på fartyg. Man kan ju föreställa sig en krigs eller stridssituation, där kaptenen på ett fartyg måste fatta beslut om att kärnvapnen ombord skall användas. Men då börjar helvetet på jorden, kan man säga. Mot den bakgrunden vore det allra bäst att låta bli att över huvud taget placera några kärnvapen på fartyg. Därigenom skulle också frågan om kärnvapenbestyckade örlogsfartyg vara ur världen. Men jag tror inte att det är så enkelt att man bara har att invänta ett sådant beslut. Man får också se vad de internationella överenskommelserna innebär. Om det inte skulle lyckas inom ett par år, får vi fatta ett ensidigt beslut i frågan. En tredje fråga som har varit uppe här gäller Sveriges närområde. Skall den frågan behandlas särskilt? Och skall man ta upp t.ex. Östersjöfrågan för sig? Ja, herr talman, man kan naturligtvis diskutera om det skall vara så. Men jag tror att utrikesutskottets ståndpunkt, nämligen att det här ingår i ESK-processen, är den riktiga. Men hur frågan ändå kan diskuteras bevisas av det faktum att vi redan har tagit upp frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Jag hörde utrikesministern i går säga att han väntade sig att ämbetsmannakommittén skall vara färdig med sin kartläggning i början av nästa år. Då får vi tillfälle att diskutera hur vi skall gå vidare med arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. Jag menar att det också gäller det närområde som Östersjön utgör. Östersjön är ett hav mellan oss och en kärnvapenmakt. Det blir oerhört betydelsefullt hur den frågan diskuteras. Skall Östersjön bli kärnvapenfri? Det är självklart det vi önskar. Herr talman! Jag tror att jag nöjer mig med detta och konstaterar bara än en gång hur glädjande det är att vi nu har fått en rörelse mot nedrustning som är så stark, att vi har fått en rörelse som talar om ett säkerhetspolitiskt system i hela Europa och att de gamla striderna mellan Europas stater är ett minne blott. Man kan säga att det är lika fjärran att öst och väst i Europa råkar i krig med varandra som att Sverige och Norge skulle råka i krig med varandra.

Herr talman! Jag vill först instämma med Evert Svensson i hans glädje över den process som nu har inletts och redan nått så lyckade resultat i Europa. Jag är också väldigt glad över att Evert Svensson ser möjligheten att föreslå att en ESK-process skulle kunna prövas i Persiska viken. Evert Svensson sade att den naturligtvis blir mycket långvarig och att den inte kan ta upp de akuta problemen. Där har jag en annan mening. Det är självklart fråga om en långvarig process, men till skillnad från de initiativ som har tagits förut, då enbart araberna velat ha en arabkonferens eller då man velat ha en allmän generalkonferens kring de just nu akuta problemen, skulle den här idén, som Göran Galte har presenterat, i och med att alla problem tas upp kunna innebära att de akuta problemen kunde lösas parallellt i det större sammanhanget. Det tror jag är en ganska genial idé i en fastlåst situation där ingen vill ge med sig. Tar man upp alla problem som är aktuella kan också de akuta problemen lösas, utan att någon behöver förlora ansiktet och utan att våldet på något sätt får triumfera. Därför hoppas jag att Evert Svensson vill tänka vidare på om han inte finner det möjligt att arbeta för denna fredsidé. Jag tror att det är oerhört bråttom och att idén är väl värd att prövas av t.ex. FNs säkerhetsråd. Vi skulle ha möjlighet att informellt kunna påverka FNs säkerhetsråds ledamöter genom vår FN-ambassadör Jan Eliasson.
Herr talman! Jag tycker att de tankar och idéer som föregående talare framförde var mycket bra, men så får man inte säga. Jag skall säga att jag vill framföra samma sak till utskottets företrädare. Jag skall i stället gå in på det som Evert Svensson sade om neutraliteten. Han talade om att neutraliteten förlorar sin innebörd i Europa om vi får ett alleuropeiskt säkerhetssystem. Jag tycker att det är mycket beklämmande att få höra något sådant. Jag menar att neutralitetspolitiken och Sveriges roll som neutralt och alliansfritt land har en innebörd långt utanför Europa. Går vi in i ett alleuropeiskt säkerhetssystem, som även om det inte skulle innefatta gemensamma rustningar innebär en gemensam säkerhetspolitik med gemensamma sanktioner, ett gemensamt utrikespolitiskt uppförande gentemot tredje världen, menar jag att vi är illa ute. I och med att öst--väst-konflikten här i Europa blir mindre, kan vi hela tiden se att nord--syd-konflikten ökar i intensitet. Vi märker det varje dag. Då får neutralitetspolitiken en väldigt stor roll. Skall tredje världen behöva betrakta hela Europa som nord plötsligt? Skall Sverige överge sin roll som ett alliansfritt och neutralt land som verkar på den internationella arenan, inte bara på den europeiska. Jag tycker att det vore beklämmande om det var så. När Evert Svensson pratar om Östersjöfrågan säger han först att det vore mycket trevligt och bra att få resonera om den. Han tycker att man skall göra det. Men sedan delar han utskottets uppfattning att vi skall ha det alleuropeiska perspektivet och att vi därför inte skall tala om säkerhetspolitiska åtgärder i Östersjön. Det är en mycket märklig formulering och argumentation. Jag tycker nog att jag vill ha litet klarare svar. Tar Sverige initiativ till säkerhetsbefrämjande åtgärder tillsammans med länderna kring Östersjön och i norra Europa, kommer det naturligtvis att befrämja säkerheten totalt i Europa. Det finns ingen anledning för Centraleuropa att se negativt på något sådant, lika väl som vi inte ser negativt på att det pågår förhandlingar i Centraleuropa om truppreduceringar och nedrustningar. Processerna stärker varandra precis på samma sätt som när det gäller kärnvapenbestyckade fartyg på besök. Varje lands eget agerande förstärker och ökar tilltron till det internationella agerandet. Att det inte kan gå in i huvudet på majoriteten av utskottsledamöterna i utrikesutskottet begriper inte jag. Den egna handlingen, det egna ansvaret, förstärker naturligtvis möjligheten att också påverka andra. Detta borde vara en självklarhet.

Herr talman! Evert Svensson är en fridens man. Hade han fått sköta Europapolitiken utan inblandning av frihandelsfanatikerna på UDH hade vi säkert haft en mycket trivsammare diskussion. ESK, som Evert Svensson har skrivit kloka artiklar i pressen om, vilka har mitt fulla instämmande, håller socialdemokraterna på att förvränga. ESK och det alleuropeiska samarbetet är ett alternativ till att vi skall behöva bli fullvärdiga fångar i EG. Socialdemokraterna missbrukar nu ESK som någon sorts inkörsport, som något sorts alibi. Bara ESK fixar sig kan vi vara med i EG. Det förstår jag inte alls, särskilt inte Evert Svenssons deltagande i detta. Vi har just varit tillsammans i Mellanöstern och upptäckt hur oerhört stark känslan och behovet är av att det finns ett trovärdigt neutralt Sverige även på världsscenen, helt oberoende av om det finns murar eller ej här på norra halvklotet i Europa. Det hänger inte ihop. Det är någon sorts täckmantel man har hittat på. Det skall se ut som om neutraliteten inte behövs längre. Socialdemokratin skall kasta sin uråldriga neutralitetspolitik, den med vars hjälp man har vunnit så många valkamper mot högerkrafterna. Nu när man är i armkrok med högerkrafterna för att kasta sig in i högerns paradis, måste man naturligtvis byta vapen på något sätt eller ge dem ändrad karaktär. Då skall plötsligt ESK vara en inkörsport till EG. Det håller inte på något sätt logiskt. Jag beklagar Evert Svensson, att han av sitt parti tvingas framföra sådana märkligheter och konstigheter. Men det är bra att Evert Svensson håller fast vid att vi inte skall gå in i någon militärallians. Här borde man egentligen kunna sätta punkt, för då är saken klar. Jag ser att utrikesutskottets ordförande är närvarande. Det gläder mig att han också kanske får in en del korn av fakta kring vad EG egentligen är för något. Det håller nämligen på att bli en militärallians. Det är inte så lätt att utan att använda sig av Sveriges grundlag slinka in i ilfart i en sådan sammanslutning. Det hade underlättat arbetet i utrikesutskottet i framtiden om det hade stått klart även för dess ordförande. Herr talman! Det finns många aspekter på detta. Även om EG inte blir en militärunion, men avskaffar § 223, innebär det att vi inte har kontroll över vapenhandeln längre. Det kan mycket väl tänkas att man avskaffar § 223 först. Därför behövs det nog ett ganska klart besked i den frågan också. Kan vi vara medlemmar i ett EG som eventuellt avskaffar § 223 och gör vapenhandeln till en del av den allmänna varumarknaden där inget enskilt land har någon kontroll? Kan vi vara med i ett EG utan

Herr talman! Jag tror att Per Gahrton blandar ihop begreppen. Om vi arbetar för och verkligen får en alleuropeisk säkerhet manifesterad, vilket vore en fantastisk sak, då är det klart att vår neutralitet får en annan innebörd eller -- rättare sagt -- kommer i ett annat läge. Så till den andra frågan. Om EG utvecklas till att bli en säkerhetszon inom ESK eller en militärallians, då blir det omöjligt för Sverige att som fullvärdig medlem gå med i en sådan. Jag vill att ESK utvecklas så att vi får en alleuropeisk säkerhet. Frågan om EG blir då avhängig av hur denna ESK-vision -- för det är faktiskt fråga om en sådan -- kommer att utvecklas. Låt mig för Gudrun Schyman upprepa något av det jag sade tidigare. Vi har nu att arbeta med frågan om en nordisk kärnvapenfri zon. Det är en oerhört stor fråga. Ämbetsmannakommittén presenterar sin kartläggning i början av nästa år, om jag nu tar fasta på utrikesministerns ord. Denna kärnvapenfria zon kommer också att innefatta Östersjön. Jag tycker att vi skall ta en sak i taget och först sätta in våra krafter på att få till stånd denna kärnvapenfria zon. Om förhandlingarna inom ESKs ram leder till säkerhetsskapande åtgärder i Europa, då innefattar det hela Norden, dvs. våra närområden. Det är en ganska bra arbetsfördelning framöver för att åstadkomma goda resultat.
Herr talman! Det är möjligt att Evert Svensson och jag är överens om vilket resultat som så småningom bör uppnås. Men jag tror att jag har betydligt mer bråttom än vad Evert Svensson har. Jag är inte riktigt säker på att vi med de metoder som han vill använda uppnår de resultat som vi säger oss vilja upp. Visst är frågan om Norden som en kärnvapenfri zon viktig. För tio år sedan började jag mitt arbete i fredsrörelsen, och det var i samband med att tanken på Norden som en kärnvapenfri zon väcktes. Vi var många som ute på gator och torg pläderade för det. Även internationellt framförde vi det kravet. Men det har tagit mycket lång tid att komma någon vart, Evert Svensson, och man undrar vad som har krävt dessa tio år av verksamhet, om det nu har varit någon. Jag ser gärna att tanken på Norden som en kärnvapenfri zon realiseras en gång för alla. Men jag anser också att vi inte kan arbeta med varje fråga i tio år. Den utveckling som nu pågår är mycket optimistisk och spännande, inte minst på nedrustningsområdet. Vi har ett ansvar att agera aktivt, snabbare och på flera fronter samtidigt. Vi kan inte sitta här med armarna i kors och säga att andra får sköta saker och ting vid de internationella förhandlingsborden. Vi har också ett ansvar att se till att freds och nedrustningsprocessen utvecklas i vårt eget område. Samtidigt som vi talar om Norden som en kärnvapenfri zon måste vi ta initiativ för att försäkra oss om att utvecklingen går i riktning mot en på sikt demilitariserad zon. Det är vårt ansvar, precis som man i Centraleuropa har ett ansvar för att få till stånd överenskommelser om rustningsbegränsningar, bortdragande av trupper, nedmontering av kärnvapen osv. Vi kan inte sitta här och bara vänta. Ingen annan kommer att göra arbetet åt oss. Jag tycker fortfarande att Evert Svensson talar om neutraliteten som en intern fråga för Sverige och Europa. När han säger att neutraliteten kommer i ett nytt läge med en alleuropeisk säkerhet, vill jag fråga: I vilket läge då? I vilket läge kommer den svenska neutralitetspolitiken att kunna användas i förhållande till tredje världen? Det handlar ju inte bara om Europa, Evert Svensson, utan också om en större värld där just neutralitetspolitiken och Sveriges roll som ett neutralt land har varit framträdande. Den har varit angelägen för inte minst tredje världens länder. Om vi bygger in oss i en alleuropeisk säkerhet som fråntar oss möjligheterna att uppträda som ett neutralt land, då är vi illa ute. Jag anser att vi skall hålla neutralitetspolitikens fana högt i det fortsatta arbetet.
Herr talman! Det är nog många gamla socialdemokrater från 1950-, 1960 och t.o.m. 1970 talen som skulle vända sig i sina gravar om de kunde höra debatter där socialdemokrater ifrågasätter neutralitetspolitiken. Det är klart att det i dessa dagar finns pessimister som säger att det beror på att det aldrig har förts någon neutralitetspolitik i detta land. Det har kanske varit bluff hela tiden! Vi har deltagit i ett amerikanskt handelskrig mot Östeuropa, och vi har -- visar det sig -- deltagit i amerikanska spionageuppdrag mot Östeuropa. Det finns de som alltid pessimistiskt har sagt att Sverige i realiteten alltid har varit en del av västalliansen; det har inte funnits någon neutralitet. Vad som nu händer är att man, när man tycker det är politiskt lämpligt, därför att man vill krossa förtroendet för neutraliteten eftersom den har utgjort ett hinder för en anslutning till EG, plötsligt läcker ut en mängd uppgifter för att visa att neutraliteten egentligen aldrig har existerat. Det är alltså ingenting man offrar. Det finns i alla fall tecken som tyder på att det skulle vara så. Det är den mest pessimistiska tolkningen. Man kan, för att uttala sig optimistiskt, säga att det rör på sig i debatten. Först säger Evert Svensson att neutraliteten får en annan innebörd i ESK eller i en alleuropeisk säkerhetsorganisation. Därefter säger han att neutraliteten kommer i ett annat läge. Det är en intressant nyansförskjutning. En annan innebörd, det är ganska mycket. Men att neutralitetspolitiken med samma innebörd kan komma i ett annat läge, förstår jag inte. Läget avgör man inte bara själv, utan det avgörs naturligtvis också av hur andra förflyttar sig. Innebörden av neutralitetspolitiken måste man dock avgöra själv. Det har majoriteten också varit överens om. Det kanske ändå rör sig, det är kanske gamla hederliga socialdemokratiska hjärtan som klappar för en trovärdig svensk neutralitetspolitik. Särskilt om man som Evert Svensson är internationalist vet man att svensk neutralitet kanske kommer att behövas ännu mer i framtiden. Inte minst gäller det vid en världskonflikt mellan nord och syd. Då behövs det högindustrialiserade nordländer som visar att det inte är nödvändigt att föra stormaktspolitik, att man inte måste roffa åt sig och suga ut andra, utan att det kan finnas ett annat förhållningssätt mellan rika och fattiga. Därvidlag har Sverige ett gott rykte, ibland kanske inte ens välförtjänt. Detta goda rykte bör vi använda genom att fylla det med ännu mer realitet än tidigare. Den här debatten handlar också om huruvida Sverige skall bestå som en självständig stat som kan föra den nedrustnings-, solidaritets och fredspolitik som vi i viss utsträckning är överens om.
Herr talman! Utvecklingen hos oss på detta område är beroende av vad som händer runt omkring oss och våra relationer med det övriga Europa. Ingen kunde ju för två år sedan tro att så mycket av det som hänt verkligen skulle hända. Gudrun Schyman säger att det är bråttom. Vi har arbetat inom ESK sedan 1975 och t.o.m. tidigare än så. Arbetet har dock gått mycket långsamt. Jag deltog exempelvis i säkerhetskonferensen i Madrid, där man ägnade sig åt att flytta kommatecken och ord i texterna. De alliansfria och neutrala staterna, de s.k. NN-staterna, försökte uppnå kompromisslösningar. Det rörde sig mycket sakta. Det som blev resultatet av det hela var nya konferenser. En var väldigt viktig, den som vi hade här i Stockholm. Plötsligt förändras den politiska scenen i Europa, och det blir fritt fram för ESK. Det kan hända mycket fort att vi får en alleuropeisk säkerhet. Det är dock en stor fråga, så det görs ju inte över en natt. Det är klart att Sverige är beroende av vad som händer i Europa i det här avseendet. När jag talar om att neutralitetspolitiken kommer i ett annat läge, är det självklart, tycker jag, att om man har ett Europa med blockpolitiken så cementerad som den var, då är neutralitetspolitiken för oss viktigare -- den är betydelsefullare, den markeras mera. Men får man en europeisk säkerhet, i avtal eller hur den nu kommer att formas, är det klart att det blir ett annat läge. Det behöver inte betyda att alliansfriheten eller neutraliteten försvinner ur svensk politik, och det är ju där Gahrton tar upp diskussionen. Vilka blir våra krav när det gäller EG och medlemskapet där? Ja, det hänger ju på om vi kan bevara vår neutralitetspolitik och inte gå in i några militärallianser eller andra allianser som binder upp oss när det gäller vår egen säkerhetspolitik. Vi får se, när den dagen kommer, hur det formeras och hur det sägs. Vi gnabbas här, men jag tycker att det är en fantastisk situation som Europa och världen har kommit in i. Det som gör oss bekymrade nu, det som är svårt, är ju att det dyker upp nya stora konflikter, och jag tänker då naturligtvis på

Herr talman! De genomgripande omvälvningarna i Central och Östeuropa under litet drygt ett år har inneburit de största och fredligaste förändringarna av Europa under de senaste 200 åren. Sovjetmaktens tillbakagång och Warszawapaktens sönderfall har skapat en helt ny och förbättrad säkerhetspolitisk situation. De länder som har befriat sig från sina sovjetdominerade enpartiregimer har börjat tillämpa principerna om demokrati och rättsstatlighet. Tysklands enande har blivit det främsta uttrycket och symbolen för strävandena mot ett enat Europa. Den nya förbättrade situationen öppnar många möjligheter till samarbete, och förutsättningarna för att stärka de mänskliga rättigheterna är gynnsamma. Vi européer har en historisk unik chans till en framtid i fred och frihet.

Det är de centralt styrda ekonomiernas kollaps, det är frihetssträvanden från etniska, religiösa och nationella grupper det gäller och även miljöförstöring m.m. Frågan om nationella minoriteter är sannolikt den största potentiella konfliktrisken i Europa i dag. Sverige bör därför aktivt verka för att detta problemområde tas upp till behandling inom ESKs ram. De förtroende och säkerhetsskapande förhandlingarna inom ESK handlar om att fördjupa och utveckla Stockholmsdokumentet. Bland de frågor som fått sin lösning inför regeringschefsmötet i Paris den 19--21 november vill vi särskilt nämna centret för att förhindra konflikter samt ett permanent sekretariat för ESK. De två organen bör placeras i Prag. Att förlägga dessa två institutioner till det nu fria Tjeckoslovakien är att markera den fria, oberoende och demokratiska inriktningen också för framtiden. NATO och Warszawapakten har inom ESK förhandlingarna gjort överenskommelser som kraftigt reducerar antalet tunga konventionella vapen och vapensystem i Centraleuropa. Avtalet är huvudsakligen inriktat på kvantitet och inte kvalitet, vilket innebär att de modernaste vapnen inte behöver avvecklas. Trots den stora numerär vapen som försvinner är Europa den världsdel som har den största ansamlingen vapen inom sina gränser. I avtalet sägs att de vapen som överstiger det avtalade taket och finns inom det aktuella området, dvs. Europa mellan Atlanten och Ural, vid undertecknandet av avtalet skall förstöras. Avtalet skall undertecknas nu under Parismötet. Sovjetunionen har därför ställt upp en stor mängd vapen öster om Ural. Det rör sig om drygt 60 000 Sovjetunionen därför inte behöver förstöra. De minskade styrkorna i Centraleuropa innebär att stabiliteten avsevärt förstärks, och en militär offensiv i Centraleuropa förefaller högst osannolik. Eftersom Sveriges och Nordens säkerhet är beroende av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Centraleuropa, innebär det en klar förbättring för vår militära säkerhet. Det bör dock understrykas att, i händelse av en politiskt olycklig utveckling, de militära möjligheterna till omfattande operationer på flankområdena finns kvar. De tunga konventionella vapnen reduceras ytterst litet inom t.ex. Leningrads och Baltikums militärområden, och vapen som luftlandsättningsstyrkor, amfibiestyrkor, bandvagnar, luftförsvarssystem m.m. berörs inte av avtalet om nedrustning. Styrkeuppbyggnaden kring Kolahalvön och de motmedel som riktas mot denna uppbyggnad innebär att de båda supermakterna måste hantera den militära situationen där med stor varsamhet. Det nordiska gemensamma bidraget till den europeiska säkerheten har varit den stabilitet, den vänskap och ömsesidiga respekt som präglat förhållandena mellan länderna. Det är dock helt klart att Norden i säkerhetspolitiska termer inte kan ses som en i förhållande till övriga Europa begränsad zon. Norge, med sin knytning till NATO och med vatten och kuster som inte kan ses isolerade från de militära realiteterna i Nordatlanten, kan inte stängas inne i ett regionalt låst system, inte heller Danmark med sin direkta knytning till den centraleuropeiska situationen. För Sverige kan säkerhetspolitiken inte heller ses som ett rent närgeografiskt problem, med sydområdet ganska nära kontinenten, nordområdet nära det känsliga Nordkalottområdet och den geografiska utbredningen i skottlinjen mellan öst och väst. Mot en regionalisering av säkerheten i Norden talar också det vitala behovet av att bevara Östersjöns status som ett fritt hav och inte som strandstaternas egendom. Många säkerhetspolitiska problem är gemensamma för de nordiska staterna. Sverige och de övriga nordiska länderna borde därför stödja förslag i ESK-förhandlingarna som är särskilt anpassade för att dämpa möjliga militära hot mot norr, t.ex. Olika krishärdar i tredje världen, inte minst i Gulfen, visar på vikten av att Sverige med kraft agerar när det gäller att förhindra spridning av kärnvapen samt för att få till stånd en hållbar konvention mot kemiska vapen. Det gäller också spridning av missiler och vapenbärare. NPT, som hölls hösten 1990 blev inte enig om ett slutdokument. Meningarna i frågan om ett fullständigt provstopp var nu som tidigare djupt skiljaktiga. Det är nu av yttersta vikt att Sverige aktivt agerar för att fördraget skall få giltighet även efter den NPT-konferens som skall äga rum 1995. i NPT-fördraget, parterna bestämma på hur lång tid fördraget skall förlängas. Icke-spridningsfördraget är det viktigaste multilaterala internationella nedrustningsavtalet i dag. Problemet med spridning av kärnvapenteknologi och annan militär teknologi ökar. Det är därför utomordentligt väsentligt att icke-spridningsavtalet i sina olika delar hävdas och att vi förmår allt fler stater att ansluta sig.